Herr talman! Utbildning är en investering för framtiden. Det är ett påstående som inte kan upprepas nog ofta. Högskolan har en oerhörd betydelse — genom både forskning och utbildning — när det gäller att utveckla kunskap och förmedla den. Nu behövs det mer än någonsin. Skall vi kunna satsa på att utveckla näringslivet, kunna göra investeringar på utvecklingsområden som kan stärka vår internationella konkurrenskraft, behövs det kunniga och välutbildade människor på alla nivåer. I en ekonomisk situation som kräver skärpt hushållning med resurser, en effektivare användning av dem och besparingar är det nödvändigt att slå fast den vitala roll utbildning och forskning har för samhällsutvecklingen. Samtidigt kan inte utbildningssektorn i sin helhet, eller högskolan, helt undantas från det besparingsarbete som pågår för att få balans i ekonomin. Det gäller att på bästa sätt utnyttja de resurser som står till förfogande. De senaste veckorna har universitet, högskolor och regionstyrelser slutspurtat med sitt petitaarbete för budgetåret 1982/83. Erfarenheterna av detta arbete visar att vissa besparingar bedöms som helt möjliga att göra, men det finns en gräns. Måste man överskrida den, kommer det att innebära nedskärningar i både kvalitet och antagningstal som inte är acceptabla. Framför allt innebär de att väsentliga delar av högskolereformen, i de fall så drastiska besparingar måste genomföras, kommer i fara. Det är nu fyra år sedan reformen trädde i kraft. Från centerns sida har vi både under förberedelserna och under genomförandet aktivt och positivt stött reformen och dess grundtankar. För oss har det varit angeläget att öppna högskolan för nya grupper av studerande och att sprida möjligheter till högskolestudier geografiskt. Detta vill vi slå vakt om även i fortsättningen. För att utbildningen också på de mindre högskoleorterna skall kunna hålla en god och hög kvalitet är det väsentligt med fortsatt satsning på att göra all grundläggande utbildning forskningsanknuten. Inte minst de små högskolorna kan spela en stor roll för utvecklingen av olika regioner i landet. Jag skall för att illustrera detta ta några exempel från högskolan i Karlstad. Det råder inget tvivel om att den hittills har betytt och inte minst framöver kan betyda mycket för utvecklingsarbetet i regionen. I program och petita har högskolan pekat på att högskoleutbildning och forskning är verksamheter som ger samhällseffekter i första hand i ett mer långsiktigt perspektiv, även om det självfallet finns aktiviteter som ger effekt även på kort sikt. Dit hör enstaka kurser som tillgodoser fortoch vidareutbildningsbehov, liksom utredningsuppdrag och uppdragsutbildning. Högskolan i Karlstad har utvecklat ett väsentligt samarbete med regionala myndigheter och organisationer, både på den offentliga och på den privata sidan, kring frågor som rör planeringen av högre utbildning och forskning för Värmlands län. Här finns det goda förutsättningar för ett förnämligt samarbete även i framtiden. Utöver den reguljära utbildningsuppgiften kan högskolan bidra med forskningsoch utvecklingsarbete, uppdragsutbildning, information om forskningsresultat, regional kompetensutbyggnad samt samordning av initiativ från olika samhällsinstitutioner. Högskolan kan dessutom delta i en kritisk analys av forskningsresultat och vara en viktig länk för förmedling av forskningsinformation från högskolornas samlade kunskapstillväxt till näringsliv och samhälle. Högskolan planerar nu, för att svara mot näringslivets krav, ökade satsningar inom teknisk sektor. Man har t.ex. fått pengar via regionstyrelsen för att planera en lokal linje inom området teknik och ekonomi. Likaså planerar man för en utbyggnad av YTH-utbildningen. Själv sammanfattar högskolan i Karlstad sina uppgifter på följande sätt: att med de allmänna reformmålen som riktmärke delta i samhällsutbyggandet, att vara en stimulerande faktor i utvecklingen av regionens näringsliv, att vid fullgörandet av sin uppgift att producera utbildning utgå från sin roll som serviceorgan åt samhället. Exemplet är hämtat från högskolan i Karlstad, men i stort sett samma sak kan sägas om övriga högskolor. De små högskolorna har stor betydelse för sina resp. regioner och deras möjligheter till framtida utveckling. Den s.k. uppföljningskommittén har under våren fått tilläggsdirektiv. Vi har f. ö. vårt första sammanträde på Valborgsmässoafton. Det var därför oerhört intressant att höra att Raul Blächer redan hade fått signaler om var kommittén skulle hamna i sina diskussioner. Jag tror nog att Raul Blächer får ge sig till tåls och vänta ytterligare någon tid, innan några bestämda signaler från kommitténs ledamöter kan komma. Enligt de nämnda tilläggsdirektiven är det framför allt två frågor som kommittén snabbt skall börja arbeta med. Det är dels en översyn av högskolans administration, dels hur anslaget till enstaka kurser och lokala linjer i fortsättningen skall hanteras. Ett stort antal motioner som berör bl.a. regionstyrelserna och deras framtida ställning avstyrks av utskottet med hänvisning till uppföljningskommitténs arbete. Det är bra att en sådan översyn och genomgång av reformen kommer att göras. De fyra åren bör vara en tillräckligt lång tid för att man skall kunna få en viss uppfattning om vilka förändringar som kan behöva göras. För min del menar jag att det också är nödvändigt att ge högskolan arbetsro. Välmotiverade förändringar skall naturligtvis göras, inte minst om de samtidigt innebär att man kan spara pengar. Men organisationsändringar bara för organisationsändringarnas egen skull, det finns ingen anledning att göra. Trots det kärva ekonomiska läget har det varit möjligt att inför nästa budgetår fortsätta pågående reformer och att satsa på några nya. Satsningen på forskning fortsätter, och i det betänkande som behandlas i dag finns också en viss förstärkning för de forskarstuderande. De stora ungdomskullarna från 1960-talets mitt har nu nått gymnasieskolan. Om några år kommer de att klappa på högskolans port. I budgetpropositionen konstateras att högskolan skulle behöva ta emot minst 10 92 fler ungdomsstuderande än hittills under en stor del av 1980-talet. om lika stor andel av ungdomarna som under 1970-talet skall erbjudas högskoleutbildning. Det gäller inte bara att erbjuda vilken utbildning som helst. Vad ungdomarna behöver är en utbildning som ger dem möjlighet att senare få arbete. Utskottet har tidigare uttalat sig för behovet av en analys av frågan om hur den s.k. sextonårspuckeln kan komma att påverka efterfrågan på högskoleutbildning. Utskottet har också uttalat att det kan komma att medföra att resursbehovet för högskolan behöver prövas från nya utgångspunkter. UHÄ har fått i uppdrag att göra en sådan analys. Avsikten är att UHÄ skall redovisa resultatet i samband med sina anslagsäskanden inför budgetåret 1982/83. I den socialdemokratiska motionen anser man att det saknas konkreta förslag i årets budgetproposition. Det är en riktig iakttagelse. I reservationen 1 framförs nu önskemål att riksdagen gör ett uttalande om att planeringen bör inriktas på att öka utbildningskapaciteten i högskolan på utbildningar där ett framtida arbetsmarknadsbehov kan förväntas. Det är i och för sig ett utmärkt uttalande, men det kan knappast sägas vara särskilt konkret det heller. Hur många platser vill man ha, inom vilka utbildningar och till vilken kostnad? Det är frågor som är lika obesvarade i reservationen som i regeringens proposition. I den högskoleregion jag har möjlighet att följa på nära håll har högskolorna och regionstyrelsen lagt ner ett stort arbete på att i sina petita peka på behov och möjligheter att möta ungdomspuckeln. Om övriga regioner har förfarit på samma sätt, bör UHÄ ha ett utmärkt underlag för att i höst redovisa konkreta förslag till en utökning av antagningskapaciteten och på vilka linjer och sektorer detta kan och bör ske. När det materialet föreligger har regering och riksdag helt andra möjligheter att bedöma på vilka områden utökningen bör göras, hur stor den skall vara och till vilken kostnad den får göras. Utskottsmajoriteten utgår från att utbildningsdepartementet noga följer frågan och också kommer att ta upp den till ingående diskussion i höstens budgetarbete. I det skedet, Lars Gustafsson, kan vi verkligen ta upp en debatt i sakfrågan och veta vad vi talar om. I reservationen föreslår man att resurser skall föras från gymnasieskolan till högskolan för att finansiera utökningen av platser där. Det är en möjlighet som står öppen i slutet av puckeln. Men under de första åren kommer fortfarande gymnasieskolan att ha puckelårskullar i sina årskurser. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen nr 1. När det gäller de två reservationerna om forskarutbildning kommer Jörgen Ullenhag att tala för utskottet. Till sist några ord om vpk-motionen. De krav vpk ställer är gamla och väl kända för riksdagen. De har debatterats och avslagits åtskilliga gånger här i kammaren. Jag skall bara kort upprepa utskottets väl kända skäl för avslag även i år. De övergripande målen för den högre utbildningen fattade riksdagen beslut om — som Raul Blächer påminde oss om — 1975. De innebär bl.a. vidgat tillträde för nya grupper. bättre anknytning till yrkeslivet samt demokratisering och decentralisering av beslutsfattandet inom högskolan. Utskottet anser inte att det har hänt någonting som gör att vi nu har anledning att ändra på de övergripande målen. Vilket betygssystem som skall gälla fastställs av UHÄ i samband med att ämbetet antar utbildningsplan för en linje. Flera linjer har i dag bara betygen Godkänd resp. Underkänd. UHÄ har möjlighet att gå vidare här, om man finner det angeläget. UHÄ har än en gång utrett de nuvarande reglerna för obligatoriet och dess effekter. Ett förslag, som — om det genomförs — bl.a. skulle innebära att elektorsförsamlingarna kan tas bort, är nu på remiss. Det är rimligt att de studerande och högskolorna får säga sitt innan riksdagen tar ställning. Men det finns, herr talman, i motionen ett antal helt grundlösa påståenden om den nya högskolan som representanter för vpk har upprepat år efter år i kammaren, utan att de kunnat ge några exempel på vad de menar. ”Förvaltningen av högskolan ombesörjs alltmer av företrädare för statsmakterna, byråkratin och det privata näringslivet”, står det i vpk-motionen. Kan vi i år få besked om vad vpk menar med det? ”De fasta studiegångarna har fått en klar yrkesoch arbetsmarknadsinriktning som är anpassad till storfinansens behov”, påstår man också. Riksdagen fastställer de utbildningar som skall finnas, och UHÄ fastställer utbildningsplanerna. De olika kursplanerna arbetas fram och beslutas i linjenämnder, där lärare och studerande har majoritet. Anser alltså vpk att lärare och studerande i linjenämnderna anpassar sina beslut efter storfinansens intressen?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

Herr talman! Först vill jag till Christina Rogestam säga om resursöverflyttningen från gymnasieskolan till högskolan att vi självfallet är medvetna om att detta inte är någon lätt process. Vi är också medvetna om att denna överflyttning kan komma litet senare. I början behöver man under en viss period ha stora resurser i gymnasieskolan för de stora ungdomskullar som vi har där, och man behöver samtidigt ökade resurser till högskolan när elever från den stora sextonårspuckeln börjar välla in över högskolan. Skälet till att vi nämner detta är att vi vill göra en markering av att det kan behövas ökade totala resurser till högskolan och även till den grundläggande högskoleutbildningen. Det kan vara tveksamt om den borgerliga regeringen ställer sig bakom detta, med hänsyn till sina tidigare formuleringar i budgetpropositionen, där man visserligen sade sig vilja vara med på att ge ökade totala resurser till forskning och forskarutbildning men när det gäller den grundläggande utbildningen menade att allting skulle tas genom en omfördelning. Vi är inte säkra på att det går, utan vi anser att det också behövs resurstillskott totalt sett när det gäller den grundläggande högskoleutbildningen. Sedan till det Christina Rogestam sade om att det inte var någon konkretion i reservationen! Vi finner att det kan vara en tillräcklig konkretion att säga att man skall öka utbildningskapaciteten i högskolan på de utbildningar som kan tänkas täcka ett väntat framtida arbetsmarknadsbehov. Vi i oppositionen kan inte exakt utreda och lägga fram förslag till olika linjer och kurser. Vi anser att det måste ankomma på myndigheterna att först klargöra detta. Sedan får man ta ställning till de förslag som kommer på den vanliga myndighetsvägen. Det brukar även de borgerliga vara införstådda med. Vad vi kan göra här är att ange inriktningar i stort. Den del av betänkandet som vi nu talar om gäller den allmänna inriktningen, s.k. gemensamma frågor som behandlas i början. Tids nog kommer vi senare i andra betänkanden in på de konkreta delarna av högskolan, de olika utbildningssektorerna och de olika fakulteterna. Då blir det anledning att återkomma. Jag har uppfattat uppläggningen av budgetpropositionen, arbetet i utskottet och debatterna här så att det nu är fråga om den allmänna inriktningen. Låt mig till slut bara säga att det inte är att undra på att vi vill göra en markering när vi i pressen läst uttalanden från olika företrädare för högskolan, som går ut på att man skall skära ned vissa delar av högskolan. Vi vill alltså göra den markeringen att vi tycker att det är ytterligt tveksamt.

Herr talman!

En politikers trovärdighet beror ju bl.a. på att man kan klargöra sin egen hållning. Jag har ställt en rad frågor, som inte utgår från vpk-motionen utan från dagens verklighet. Jag frågade hur det kommer att gå under 1980-talet med de studerandes inflytande. Jag frågade hur det kommer att gå med de mindre högskolorna ute i länen. När jag under den senaste månaden deltagit i en rad debatter på olika regionala högskolor har jag mött den oro som finns ute på högskolorna. Varthän går det? Vad har ni för garantier för att den politik som Christina Rogestam talar sig varm för skall bli verklighet, dvs. att man skall regionalisera högskolan och fortsätta på den väg man slagit in på med vidgat tillträde och allt detta? Vad finns det för garantier att ni kommer att klara det med den ekonomiska politik som regeringen för? Och vad är centerpartiets, Christina Rogestams och den borgerliga utskottsmajoritetens uppfattning i frågan? Jag uppfattar Christina Rogestam som talesman för den borgerliga utskottsmajoriteten. Vart tar det vägen med de nedskärningar som nu är aktuella? Hur kommer man att kunna försvara decentraliseringen och hur kommer man att kunna försvara ett vidgat tillträde? Ett påstående som vi ständigt upprepat i våra motioner gäller den sociala snedrekryteringen, vars existens jag ändå inte tror att Christina Rogestam vill bestrida. Det är naturligtvis lätt att avfärda vårt resonemang om storkapitalets inflytande över den högre utbildningen och forskningen, om vi inte kan presentera en stor katalog med konkreta exempel. Men de konkreta exemplen finns, och jag kan återkomma till dem.
Herr talman! Ingen i utskottsmajoriteten har sagt att ungdomspuckeln skall mötas enbart genom ett upprätthållande av det nuvarande antalet antagningsplatser inom högskolan. Utskottsmajoriteten liksom regeringen har ansett att det behövs en noggrann analys för att man skall få veta något om hur puckeln påverkar efterfrågan på högskoleutbildning, samt om vilka möjligheter högskolan har att under en period utöka antagningskapaciteten liksom att tillgodose arbetsmarknadens framtida behov. Det handlar nämligen inte enbart om att ge ungdomarna en utbildning, utan också om att den utbildningen verkligen leder till att de även får arbete. Enligt vår mening är det alltså nödvändigt med en sådan analys för att riksdagens ledamöter skall veta vad de fattar beslut om. I själva verket var också Lars Gustafsson i sin replik inne på att det är nödvändigt med ett sådant material från UHÄ, så att vi verkligen kan få reda på var det är möjligt att göra utökningar. Vad hjälper det att utlova ett höjt antal antagningsplatser om det sedan i praktiken visar sig omöjligt att genomföra något sådant? Under många år har det på de medellånga vårdutbildningarna funnits och finns fortfarande en stor diskrepans mellan de officiella antagningstalen och de reella. Om så blir fallet på flera områden inom högskolan, så är ingen betjänt av det. UHÄ skall lägga fram sitt förslag i höst, och det kommer vi att diskutera i samband med nästa års budgetförslag, då vi alltså har ett konkret material att utgå ifrån. Nu frågar Raul Blächer om centerns inställning i ett antal frågor. Vilken centerns inställning är när det gäller bl.a. de små högskolorna torde mycket klart ha framgått av mitt huvudanförande. Studerandeinflytandet och en rad andra frågor kan det finnas anledning att se över i uppföljningskommittén. Jag för min del har inte fått några indikationer som tyder på att studerandeinflytandet borde minskas. Har Raul Blächer fått sådana, tycker jag att han skall redovisa dem. Beträffande den sociala snedrekryteringen så är det riktigt att vissa av UHÄ:s undersökningar har visat att vi hittills inte har nått särskilt långt när det gällt att bryta trenden på linjer där central antagning tillämpas. När det däremot gäller enstaka kurser vet vi mycket mindre om hur förhållandena är. Jag för min del tror att vi där på ett helt annat sätt än tidigare nått ut till nya grupper, vilket är mycket positivt.
Herr talman! Vi menar naturligtvis inte att man skall utlova höjd antagningskapacitet eller fler azntagningsplatser om man sedan inte kan förverkliga det. Om ' riksdagen bestämmer sig för att utöka antalet antagningsplatser inom olika utbildningar därför att det är angeläget ur samhällets synpunkt, så skall man självfallet också genomföra det. Därför har vi aldrig gått med på att varje förändring när det gäller den grundläggande utbildningen skall ske genom omfördelning. Vi är i stället beredda att — om det visar sig nödvändigt, vilket jag tror att det gör — utöka resurserna också totalt sett när det gäller den grundläggande högskoleutbildningen. Jag hoppas att det har framgått av vad vi redan har uttalat. Enligt vår mening borde man långt tidigare ha kunnat förutse vilka effekterna skulle bli av den här puckeln. Vi är därför litet otåliga över att det inte tidigare kommit fram konkreta förslag från utredningsmaskineriet. Vi kunde i så fall nu ha haft tillgång till dessa. Av den anledningen har vi velat göra vår markering. Sedan finns det också, som jag tidigare sagt, andra skäl att anföra. I den diskussion som förekommit pekar man från vissa håll bara på en del områden, där man vill göra neddragningar. Men — Christina Rogestam nämnde det också själv — inom regionstyrelser och högskolestyrelser befinner man sig i slutspurten med sitt budgetarbete, där det visar sig att det finns en del att göra när det gäller prutningar. Det är möjligt att det i vissa avseenden är möjligt att göra sådana. Just nu finns i det här huset representanter för regionstyrelsen i Stockholms högskoleregion för att behandla budgeten. I det beredningsförslag som alla partier där är överens om sägs att de sammanlagda effekterna av de åtgärder som styrelsen föreslår och som man alltså är tvungen att vidta enligt budgetalternativ 1 från regeringen — dvs. en femtonprocentig minskning av anslagen över fem år — är förödande för utbildningen. Vidare hoppas man att alternativet inte måste genomföras i sin helhet. Detta tyder på att det finns rätt stora besvärligheter i denna process. Man skall inte försöka ge intryck av att det är fråga om någon lätt procedur. Alla partier inom Stockholmsregionen är tydligen överens om att det blir en smärtsam process och att de samlade verkningarna av dessa åtgärder blir utomordentligt svåra. Detta tyder, Christina Rogestam, på att det inte är så lätt att genomföra neddragningen. Det kan finnas skäl att påpeka att den säkerligen kommer att drabba högskolan oerhört hårt.
Herr talman! Det är ju en klen tröst, Christina Rogestam, att man icke har undersökt den sneda sociala rekryteringen när det gäller enstaka kurser och därför inte kan göra ett antagande om att snedrekryteringen när det gäller sådana kurser inte är lika påfallande som när det gäller de övriga linjerna. Det som har betydelse är ju den snedhet i den sociala rekryteringen som är klarlagd. Frågan är vad regeringen kommer att kunna göra och kommer att göra åt den i fortsättningen. Det är vidare i och för sig betryggande att höra Christina Rogestams politiska deklarationer å centerpartiets vägnar i de frågor om eventuellt vidgat tillträde till de mindre högskolorna som jag har tagit upp, men dessa deklarationer innebär inte några garantier. Vi har ju vecka efter vecka fått se många exempel på att den järnhårda disciplinen i det borgerliga blocket gått ut exempelvis över de smått progressiva ansatser som kan finnas hos centerpartiet.
Herr talman! Socialdemokraterna menar allvar med sitt uttalande, säger Lars Gustafsson, och det är bra. Men man skulle kanske ändå i detta skede kunna vara litet mer precis. Man uttalar nu t.ex. inte något alls i frågan om hurstor andel av ungdomskullarna som det är rimligt att planera för och säger ingenting om huruvida det enligt socialdemokratisk uppfattning bör planeras så, att t.ex. samma relativa antal studerande som hittills skall kunna gå vidare till högskolan. Viljan att möta ungdomspuckeln med en högre antagningskapacitet är gemensam för oss. Socialdemokraterna vill nu göra ett föga konkret, allmänt uttalande, medan utskottsmajoriteten vill vänta tills vi har sett resultatet av UHÄ:s analys och vet mer om efterfrågan och högskolans faktiska möjligheter. Större än så är nog inte skillnaden i nuläget mellan utskottets majoritet och reservanterna i denna fråga. Det vare mig fjärran att säga att det är lätt för högskolan att genomföra de besparingar som anges i direktiven för petitaarbetet. Jag sade inte heller något sådant i mitt huvudanförande utan framhöll där bara att vissa besparingar bedöms vara möjliga att göra. Vi har vidare inte heller i Göteborgs regionstyrelse bedömt det vara möjligt att göra de femtonprocentiga besparingarna utan att smärtgränsen passeras. På den punkten torde alltså regionstyrelserna i Stockholm och i Göteborg vara helt eniga.

Herr talman! I den socialdemokratiska reservationen 2 tar man, som Lars Gustafsson nämnde, upp frågan om ändring av behörighetsbestämmelserna för forskarutbildning. Socialdemokraterna vänder sig inte i den reservatio nen mot något förslag från regeringen utan från UHÄ. Ämbetsverket har : föreslagit att utöver den allmänna och särskilda behörigheten till forskarutbildning skall för antagning fordras att den sökande bedöms ”äga sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen”. Nu är den fråga som Lars Gustafsson var inne på föremål för prövning inom regeringskansliet, och när så är fallet brukar vi inom utskottet hänvisa till det, och sedan får vi föra debatter här i kammaren när eventuella förslag kommer. Det är egentligen det som är skillnaden mellan utskottsmajoriteten och minoriteten — att vi från majoritetens sida tycker att det är rimligt att också den här frågan, som ämbetsverket tagit upp, blir föremål för en seriös prövning. I reservation 3 säger socialdemokraterna att frågan om resurser för handledning av forskarstuderande bör bli föremål för samlade konkreta överväganden. Detta vill man att riksdagen skall ge till känna. Det är något oklart vad socialdemokraterna avser att man skall göra. Konkreta övervägningar görs fortlöpande utan att några tillkännagivanden görs. I budgetpropositionen föreslås konkret att basresurserna för forskningen skall öka inom flertalet fakultetsområden. Det är medel som man kan disponera för att bl.a. bestrida kostnader för handledning. Dessutom föreslås en ökning av antalet utbildningsbidrag. Vi menar från utskottsmajoritetens sida att de här åtgärderna är ägnade att förbättra förhållandena inom forskarutbildningen. Vi pekar också på att det går att göra en hel del lokalt för att förbättra situationen för de forskarstuderande och att UHÄ arbetar vidare med den frågan. Detta är motiveringarna för att utskottets majoritet inte anser att något uttalande bör göras med anledning av det socialdemokratiska motionsyrkandet. Till sist vill jag citera några meningar ur budgetpropositionen, där utbildningsministern säger följande: ”Utbildning och forskning är verksamheter som riktar sig mot framtiden. Genom bl.a. dem skapar vi förutsättningar att tillgodose kommande behov, lösa framtida problem och främja utvecklingen av ett väl fungerande samhälle. Jag har under de senaste åren i propositioner och i andra sammanhang ofta haft anledning att stryka under detta. I en ekonomisk situation som fordrar en skärpt hushållning med resurser, en effektivare användning av dem och besparingar är det enligt min mening utomordentligt angeläget att på nytt betona den vitala roll utbildningen och forskningen har för samhällsutvecklingen. Det är också angeläget att på nytt framhålla de långsiktiga verkningar som förändringar i utbildningens och forskningens verksamhet för med sig.” Jag har tolkat vad Lars Gustafsson sagt tidigare här så, att han i stor utsträckning instämmer i de här tankegångarna i budgetpropositionen. Även det som Christina Rogestam var inne på rimmar mycket väl med vad som står i budgetpropositionen. Det är faktiskt på det sättet — trots att det finns motsättningar och vi har haft diskussioner på enskilda punkter — att samstämmigheten numera är mycket stor mellan de politiska partier som är representerade i utbildningsutskottet när det gäller vikten av forskning och utveckling. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Det är klart att det ofta brukar vara så som Jörgen Ullenhag säger att man — när en fråga är föremål för prövning i regeringskansliet eller annorstädes — nöjer sig med det och väntar på att prövningen fullbordas och att det kommer ett förslag till riksdagen. Men det kan finnas fall där man bedömer att det är så meningslöst att arbeta med den fråga som är föremål för prövning att man vill göra en markering redan på ett tidigt stadium. Det här är faktiskt en sådan fråga. Nu har både jag och Jörgen Ullenhag läst upp UHÄ:s förslag till komplettering av behörighetskraven för forskarutbildning, och de som lyssnat till oss eller senare tar del av det anförda i skrift måste ändå göra reflexionen: Är det vettigt att över huvud taget pröva detta? Jörgen Ullenhag säger att regeringspartierna tycker att förslaget bör bli föremål för en seriös prövning. Men är det verkligen vettigt att pröva sådana här allmänt hållna fraser? Jag är förundrad över att den borgerliga majoriteten vill öda arbete på det, men det kan ju vara regeringens sak vad den lägger ner arbete på i ett regeringskansli. Jag tycker inte att man borde lägga ned arbete på att pröva den här frågan, utan jag tycker att man borde vara överens om att det, om någonting skall ändras, borde läggas fram mer precisa förslag. Behörighetskravens utformning är viktig. De studerande skall ur den kunna läsa ut vad det är som verkligen krävs av dem. Men sådana här allmänt hållna fraser säger ingenting. Det är ju någon människa som skall pröva om de studerande uppfyller de här allmänt hållna kraven, och där är det verkligen utrymme för godtycke. Jag har aldrig sett några formuleringar av sådana här krav som varit till den milda grad allmänna och ägnade att ge utrymme för godtycke. Det är bakgrunden till att vi redan nu tycker att man kan stoppa sådant här elände. Jörgen Ullenhag kommer tillbaka till detta att vi begär konkreta förslag. Ja, det är klart att vi hos ämbetsverket måste begära konkreta förslag. Utskottet har ju en gång gjort ett uttalande, en beställning, och sedan händer ingenting. Ämbetsverket i fråga, UHÄ, påpekar att det finns ett behov men kommer inte med något förslag. Då kräver vi naturligtvis att man på den här punkten skall lägga fram preciserade förslag som vi kan ta ställning till. Det är vad vi kan göra i denna situation. Citatet ur budgetpropositionen, som Jörgen Ullenhag läste upp, har jag i och för sig ingen invändning mot. Det intressanta blir egentligen: Är man beredd att ordna resurser för forskning och högre utbildning och även grundläggande utbildning? Det är testet på hur mycket av vikt man lägger vid forskning, forskarutbildning och grundläggande högskoleutbildning.
Herr talman! Lars Gustafsson säger att UHÄ:s förslag inte är värt en seriös prövning. Då har han på den punkten en helt annan uppfattning än flertalet remissinstanser, för innan UHÄ lämnade in sitt förslag till regeringen gick det ut på remiss, och omkring 50 av de remissorgan som svarade instämde i princip i förslaget, medan 15 var negativa. Under sådana förhållanden är man ändå skyldig, tycker jag, att göra en seriös prövning. Sedan får riksdagen återigen ta ställning till ett förslag om en förändring, om det nu kommer ett sådant förslag, och t. v. gäller faktiskt de bestämmelser som vi har i dag. Beträffande ökade resurser för handledning av forskarstuderande är det viktigt att peka på att det har skett en förstärkning. Enbart för budgetåren 1980 82 har fakultetsanslagen förstärkts med ungefär 35 milj.kr. Det är då lokala beslut om fördelning som avgör vilka resurser som kommer att stå till förfogande för forskarhandledning inom olika områden. Härtill kommer att ett antal nya utbildningsbidrag har tillförts både detta år och tidigare år. Regeringen har alltså lagt fram konkreta förslag och är medveten om problemen, och man har vidtagit åtgärder för att förbättra situationen. Det är mot denna bakgrund som det inte ter sig särskilt meningsfullt att stödja den socialdemokratiska motionen och reservationen på denna punkt.
Herr talman! Det må vara som Jörgen Ullenhag säger, att många remissinstanser har tyckt att det här är bra och att man därför bör pröva saken i regeringskansliet, medan få varit negativa. Jag måste säga att jag alldeles oavsett detta anser att det är konstigt att så många kan vara positiva till en sådan här allmänt hållen formulering. Jag utgår från att det bland remissinstanserna finns många som hör hemma i den högre utbildningens och forskningens värld, och att de tycker att det är ett bra behörighetskrav förundrar mig faktiskt. Alldeles oavsett vad dessa remissinstanser tycker, så fortsätter vi att anse att det här är ett krav som inte bör gå vidare därför att det är så dåligt. Jag är som sagt mycket förundrad över att så många kan ställa upp bakom sådana här krav. Knappast på något annat område skulle man tillåta så oprecisa krav som man tydligen tycks acceptera här. Det är med beklämning jag konstaterar att så är fallet.
Herr talman! Jag vill bara till sist kort konstatera att vi har möjlighet att återigen ta upp den här diskussionen, om det efter den seriösa prövning som nu görs skulle komma ett förslag, och vi har ingen anledning att i dag här i kammaren föra en ingående diskussion om detta. Frågan är föremål för prövning, och på vanligt sätt har utskottet hänvisat till detta samt mot den bakgrunden avstyrkt förslaget i den socialdemokratiska motionen, som följts upp i reservationen på denna punkt.

Herr talman! Jag har självfallet stor respekt för Arne Gadds engagemang när det gäller kooperativ forskning. Jag tycker också att det är värt att konstatera att det faktiskt har hänt en hel del på det här området, inte bara i utskottsskrivningar utan också när det gäller den verkliga forskningen. Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet har man kunnat märka ett växande intresse för forskning om kooperationen. Man kan tala om att forskning kring kooperationen under slutet av 1970-talet fått en nystart, och f.n. bedriver i vårt land ca 50 forskare på doktorandnivå eller högre forskning som rör kooperationen. I dag kan man inte hävda att vi jämfört med de nordiska länderna i övrigt ligger på en låg nivå när det gäller kooperativ forskning. Det har alltså under senare år hänt ganska mycket. När det sedan gäller temaforskning i Linköping är utskottet väl medvetet om vad som händer där. Det är inget tvivel om att det är en mycket intressant forskning, som har fått stöd både i budgetpropositioner och i utskottsbetänkanden under tidigare år. Den temaforskningen är egentligen från början inspirerad av en forskning.som bedrivs vid University of Wisconsin i Green Bay i Förenta staterna, och utskottet har faktiskt på plats studerat denna. Man har alltså all anledning att ge den forskningen sitt stöd, och det har också skett. I övrigt konstaterar jag att utskottet på den här punkten är helt enhälligt.

Herr talman! Den förestående voteringen gäller bl.a. den viktiga frågan om de ändrade reglerna för beräkning av basbeloppet. Med hänvisning till de debatter som förts om denna fråga och de socialdemokratiska kraven om ett återställande av pensionernas fulla värdesäkring ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 samt på övriga punkter bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag hänvisar till debatten som hölls den 1 april och yrkar bifall till vpk-motionen 925.
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 21 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Med hänvisning till den argumentation som framfördes från socialdemokratiskt håll vid kammarens behandling av motionerna om avfallshantering den 26 mars vill jag härmed yrka till bifall till reservationerna 1 och 2 vid utskottets betänkade. De är likalydande med dem som var fogade vid utskottets betänkande nr 19.
Herr talman! Med hänvisning till vpk:s argumentation vid tidigare debatt i detta ärende yrkar jag bifall till vpk-motionen 1094 i förevarande del, dvs. till yrkande 4 i motionen.
Herr talman! Med hänvisning till den debatt som vi förde om avfallshanteringsfrågorna för några dagar sedan ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande nr 21 har vi från socialdemokratiskt håll fogat en reservation. Den gäller utbildningsbidragen till doktorander. Nu — som tidigare — är vi beredda att öka stödet till doktoranderna utöver vad den borgerliga regeringen vill. Nu — som tidigare — föreslår vi att detta stöd ökas både vad det gäller beloppet per år och antalet bidrag. Vi föreslår att beloppet ökas från 48 840 kr. till 51 400 kr. per år. Antalet bidrag föreslår vi ökas med 200 från 1 510 till 1710, dvs. med 110 mer än vad regeringen föreslår. Nu — som tidigare — har vi fått avstyrkan av våra förslag i utskottet. Avstyrkan beträffande antalet bidrag sker med hänvisning till det statsfinansiella läget, och då brukar det i regel inte vara meningsfullt att fortsätta debatten. Jag utgår t. v. från att så är fallet också nu. Avstyrkan beträffande höjningen av bidragsbeloppet sker däremot med hänvisning till att lärartjänstutredningens förslag bereds i regeringskansliet. Mig veterligt finns det inget som hindrar att man höjer bidragsbeloppet fastän lärartjänstutredningens förslag prövas. Även om det i denna prövning ingår frågor som berör studiefinansieringen kan ju den prövningen inte besväras eller försvåras av att bidragsbeloppet höjs. Jag tolkar den borgerliga utskottsmajoritetens formulering på denna punkt som uttryck för att man inte prioriterar stödet till doktorander särskilt högt. Hade det inte varit enklare att använda det statsfinansiella läget som avslagsmotiv också här? Ja, herr talman, med denna vänliga och retoriska fråga som avslutning ber jag att få yrka bifall till reservationen till utbildningsutskottets betänkande 21 och i övrigt till utskottets förslag.
Herr talman! I det här betänkandet har utskottet tagit ställning till ett delyrkande i vpk-motionen 1319, där vi kräver att det s, k. högskoleprovet avskaffas. I betänkandet nr 20, som vi nyss har slutbehandlat, ingick vpk:s yrkande om att betygen skall tas bort. Högskoleprovet är ett studielämplighetsprov vid antagning till högre studier och mäter i stort sett samma saker som betyg från gymnasieskolan. Jag har redan vid behandlingen av betänkande nr 20 redogjort för vpk:s hållning till graderade betyg inom högskolan. Den hänger samman med vår uppfattning att betyg inte hör hemma i skolsystemet över huvud taget, om man vill att skolan skall uppfostra och utbilda för samarbete och inte för konkurrens, för ett samhälle där demokratin har trängt igenom även i arbetslivet och det ekonomiska livet. Det finns inte anledning att ånyo utveckla argumenten i den här frågan. Jag yrkar därför, herr talman, under punkten 1, Universitetsoch högskoleämbetet: Förvaltningskostnader, bifall till vpk-motionens krav på avskaffande av högskoleprovet.

Herr talman! I den socialdemokratiska reservationen föreslås, som Lars Gustafsson nyss nämnde, en ytterligare uppräkning av antalet utbildningsbidrag och en höjning av beloppet. Som jag i en tidigare debatt i dag har nämnt har antalet utbildningsbidrag ökat också enligt regeringens förslag. En ökning har skett även tidigare år. Avsstatsfinansiella skäl kan vi från utskottsmajoritetens sida inte tillstyrka en ytterligare ökning utöver den föreslagna. Utskottet kan inte heller ansluta sig till förslaget om ett beslut om en ökning av bidragsbeloppet. Det är väl, Lars Gustafsson, inte särskilt märkligt att man, när man bereder lärartjänstutredningens förslag och tar del av de remissyttranden som kommit in, inte är beredd att nu utöka utbildningsbidraget. Vi brukar ofta göra så att när en utredning pågår avvaktar vi med ytterligare förändringar tills prövningen är klar. Det är helt i konsekvens med detta som utskottsmajoriteten har förordat avslag på den socialdemokratiska motionen. Så till sist ett ord till Raul Blächer. Hans yrkande är i och för sig konsekvent, eftersom han vill avskaffa betygen. Låt mig bara säga att högskoleprovet, som är frivilligt, används som ett urvalsinstrument vid antagning till högskolan för kvotgruppen IV. Enligt uppgift åberopades provet vid ansökningar inför vårterminen 1980 av omkring en tredjedel av de sökande i kvotgrupp IV. Det finns alltså bland de studerande ett betydande intresse för detta högskoleprov, och det är motiveringen för att utskottet enhälligt har föreslagit att högskoleprovet skall finnas kvar. Herr talman! På samtliga punkter yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jörgen Ullenhag sade att det inte var något märkligt i att man låter bli att göra någonting när man bereder ett förslag från en utredning. Nej, märkligt är det kanske inte, men vi har på socialdemokratiskt håll frågat om det skulle försvåra prövningen om man nu gav sig på att höja beloppen. På den frågan fick jag inget svar. Med hänsyn till de försämringar i villkoren i övrigt som har förekommit, så är det väl ändå inte oskäligt att göra den här uppräkningen, som egentligen är ganska blygsam. Hur det skulle behöva påverka prövningen av lärartjänstutredningens förslag har vi från socialdemokratiskt håll litet svårt att förstå. Enligt vår mening borde man således ha kunnat gå med på denna blygsamma uppräkning, alldeles oavsett beredningen av lärartjänstutredningens förslag.
Herr talman! Det bör nämnas att utbildningsbidraget för doktorander grundas på en ersättning som ligger mitt emellan det högsta och det lägsta beloppet för utbildningsbidrag i arbetsmarknadsutbildningen. Det är på den nivån som majoriteten fortfarande ligger kvar. Sedan vill jag bara lägga till ytterligare en sak när det gäller antalet bidrag, som ju också tas upp i den socialdemokratiska motionen. Den av regeringen föreslagna ökningen, som utskottsmajoriteten ansluter sig till, är 90. Det innebär en ökning av utbildningsbidragen för doktorander med 240 sedan budgetpropositionen år 1978 behandlades. Det här är alltså ett prioriterat område; detta sagt inte minst mot bakgrund av den knappa ekonomiska situationen i stort.
Herr talman! Med anledning av det sista som Jörgen Ullenhag sade kan jag nog bara göra den kommentaren att det här är ett område som prioriteras ännu mer av oss än av regeringen.

Herr talman! Detta betänkande är ganska svårt att läsa för den som inte har arbetat med det. Och det måste tyvärr också vara rätt komplicerat att läsa det, eftersom det handlar om den diskussion vi hade i riksdagen i höstas. Regeringen föreslår att man skall ta ifrån kommunerna 2 Yo av statsbidragen till lärarlöner för grundskola och gymnasieskola. Men samtidigt har man ändrat litet grand på förslaget från i höstas och låter ungefär en fjärdedel gå tillbaka till kommunerna igen i form av särskilda åtgärder på skolområdet. Det gör att det blir ganska komplicerat att därvid också väga in den socialdemokratiska motionen. Det blir många att-satser, men bakom den komplicerade tekniken ligger, herr talman, den för kommunerna bistra verkligheten att den borgerliga regeringen kraftigt minskar anslagen till skolväsendet. När man dels tar bort pengar och dels lägger till särskilda åtgärder blir det ungefär 295 milj.kr. som kommunerna berövas av den borgerliga regeringen och utskottsmajoriteten. Vi hade en lång debatt om det här i höstas, och det finns ingen anledning att nu upprepa samtliga argument som framfördes då. Jag vill bara passa på tillfället att vända mig till den moderata skolministern med ett par frågor. I anförande efter anförande av statsrådet Mogård har det framgått att statsrådet tycker att skolan egentligen blir bättre om man minskar antalet anställda i den. Det är inte bara på den här punkten som besparingar förekommer, utan också på andra punkter har anslagen från staten till kommunerna minskat. Hur länge kan man hålla på med att minska anslagen till skolan, så att skolan fortfarande blir allt bättre och bättre av det? Var kommer den kritiska punkten, då katastrofen drabbar skolväsendet? Vad har regeringen ytterligare för planer i bakfickan när det gäller att attackera den svenska skolan? Vi har läst att det skall göras besparingar på ytterligare en mängd miljarder — 12 miljarder har nämnts i ett sammanhang. Kommer skolan då att drabbas? Vi socialdemokrater är i dag beredda att acceptera en viss omfördelning av statsbidraget, på det sättet att särskilda åtgärder riktas till de kommuner som är speciellt utsatta. Det är framför allt storstadskommuner men också vissa andra. Vi accepterar alltså den delen av regeringsförslaget, som innebär att man från det generella statsbidraget för över en viss del till särskilda åtgärder på skolans område. Vi tycker att beloppet t.o.m. bör ökas och föreslår 40 miljoner mer. När man lägger till och drar ifrån handlar skillnaden mellan oss vid det här tillfället om exakt 294 miljoner — pengar som enligt socialdemokratisk uppfattning skolan måste ha. Oron växer, kommunernas ekonomiska situation är utomordentligt betryckt, och man har inga möjligheter att ersätta det bortfall som det minskade statsbidraget innebär. Jag har tittat tillbaka på vad jag minns av mitt långa politiska liv, på hur Nr 120 högern och vi socialdemokrater genom åren har fört en debatt om kvaliteten i Onsdagen den skolan, en debatt om resurserna i skolan. Och där har det varit ett ständigt 22 april 1981 återkommande högerkrav att man skulle anvisa pengar så att skolan fick fler lärare. Klasserna var för stora, sades det, det medverkar till oro osv. Jag har ibland lekt med tanken, herr talman, på vad som hade hänt om jag i valrörelsen 1976, som ledde fram till en borgerlig regeringsmajoritet, hade antytt att en eventuell moderat skolminister skulle bli den störste nedrustaren av skolan i modern tid. Då hade ingen trott mig! Jag skulle säkerligen ha fått utstå oerhörda angrepp och motangrepp från moderat sida. Nu har vi, mina damer och herrar, erfarenhet av vad som hänt. Och i statsrådsbänken sitter den person som är den störste nedrustaren av skolan i den moderna historien. Jag tycker att det finns anledning att inför kommunalmän och andra notera detta, samtidigt som problemen i skolan torde bli allt större. Herr talman! Britt Mogård och jag hade i höstas också en debatt om avgifter i skolan. Några kommuner övervägde då att införa olika typer av avgifter, och jag bad statsrådet säga om hon tyckte det var bra med avgifter eller inte. Jag fick inte fram något svar, hur jag än försökte. Nu har vi socialdemokrater, och också vpk, i år i riksdagsmotion aktualiserat frågan och begärt att riksdagen skall göra ett uttalande mot avgifter i skolväsendet. Jag måste säga, herr talman, att jag verkligen är överraskad, inte över att moderaterna går emot yrkandet men över att centerpartister och folkpartister också gör det. Om skolan skall ge service till svensk ungdom måste det väl ändå ske över olika skattemedel. Inte skall vi börja ta betalt av våra barn för skolmaten och andra tjänster som skolan gör dem. Jag tillhör den generation som i min ungdom fick betala för att gå i skolan, och jag vet vilken förödmjukelse och förnedring det var för mig och många kamrater när vi inte kunde betala och fick be att få slippa betala. Nog hade vi från vår sida väntat oss att få med oss i varje fall något av mittenpartierna på ett uttalande mot avgifter i skolan. Herr talman! Det har viinte fått, och jag betraktar det som en utomordentligt stor tragedi i hela den här skoldiskussionen. Jag ber att med det anförda få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid utskottets betänkande.

Herr talman!

Till den ekonomiska omfördeluningen bidrar den 2-procentiga nedskärning för kommunerna som borgarregeringen nu kräver. Till den kan också « elevavgifter i skolorna komma att ge ökande och väsentliga bidrag. Det är glädjande att båda arbetarpartierna i riksdagen är överens om att tillbakavisa förslagen på de här punkterna. Över huvud taget ligger i betänkandet vänsterpartiet kommunisterna och socialdemokraterna ganska nära varandra på vissa avgörande punkter, och det vore onödigt att här spekulera i om det ena partiet har tagit något fjät åt höger eller det andra åt vänster. Det är inte detta som är frågan. Jag är övertygad om att det i stället är den realitet som vi mött inom våra partier — avspeglad i våra egna medlemsled, avspeglad i uttalanden från många människor som hör av sig, avspeglad i kommunernas reaktioner och i skolfolkets reaktioner på vad som håller på att hända. Det är glädjande att oppositionen åtminstone här kan uppträda stark och enad. Jag är övertygad om att samma bekymmer, samma opinioner har gett sig till känna inom de borgerliga partierna. Men det är som jag har sagt i en tidigare debatt här i dag: Disciplinen är järnhård från höger, och då böjer man sig även i den s.k. mitten. Till den ideologiska offensiven hör nya signaler från moderaterna om återgång till nivågruppering inom skolan. Dit hör också den borgerliga klasskampspropaganda som Svenska arbetsgivareföreningen sprider även i skolorna. Det är en skicklig propaganda med påkostad typografi och påkostat bildmaterial, förledande och förenklande texter. Det är texter som ger ett sken av objektivitet och opartiskhet — Fakta om Sveriges ekonomi, Vi måste lära oss älska vinsterna. Allt från SAF framställs som om kraven låg i hela nationens och folkflertalets intresse. Det må nu vara att en del lärare i skolan kanske i bästa fall ändå påpekar för eleverna att detta är en partsinlaga och att det finns andra som har en annan uppfattning om vad som vore bäst för Sveriges ekonomi och om vad som är orsak och verkan i de här sammanhangen.

Samtidigt som storföretag i dag begär att få inrätta egna poliskårer bland sina anställda för att tillvarata sina egna intressen t.ex. vid konflikter, så är det inom skolans område ånyo aktuellt att införa bestraffningssystem. Det gäller att fostra fogliga och kritiklösa arbetare som den krishotade kapitalistiska ekonomin kräver. Ordning och reda uppifrån, på den maktägande klassens villkor. Ett annat bidrag är de krav på att återinföra en gammaldags auktoritär kristendomsundervisning som framförs i en rad borgerliga motioner. Inte för att den kristna trosoch livsåskådningen i något enda avseende entydigt tar ställning för storbolagens makt över de arbetande, storfinansens makt över samhället. Men det finns en skrämmande tradition på området, där religionen just har använts på detta sätt, i ett bestämt ideologiskt syfte. Vi har som svenska medborgare i dag inga särskilda förpliktelser mot religionsformer och ideologier, som har haft den oinskränkta makten i gångna tider. Därför borde skolan i dag undervisa om idéer, religiösa och icke-religiösa, inte i en bestämd tolkning av en viss livsuppfattning. Det finns inte heller några övertygande skäl för att undervisningen om den kristna religionen skall brytas ut ur sina historiska och aktuella sammanhang, integrerat i samhällsorienteringen. Detta är skälet bakom vpk:s upprepade krav på att religionskunskapen som särskilt ämne skall avskaffas. Det innebär inte att avskaffa religionskunskapen. Den har sin plats i undervisningen, precis som en saklig undervisning om marxismen skulle ha eller humanismen eller andra alternativ, som kan ha betydelse i vårt samhälle. Herr talman! Kommande vpk-talare kommer i den här debatten att närmare gå in på våra motionsyrkanden. Med det anförda yrkar jag nu bifall till samtliga i betänkandet aktuella vpk-motioner med ett par mindre undantag, som gäller yrkande 7 i motion 1317, vilket tillgodoses vid bifall till reservation nr 1 i denna del, och yrkande 6 i samma motion, som är tillgodosett vid bifall till reservation nr 3 avseende moment 46.

Herr talman! I det här anförandet kommer jag att i första hand beröra de socialdemokratiska reservationerna. Jag har då inte för avsikt att speciellt fördjupa mig i frågan om den 2-procentiga besparingen och dess eventuella konsekvenser, dels därför att vi redan i samband med behandlingen av besparingspropositionen i höstas utförligt redovisade utskottsmajoritetens syn på frågan, dels därför att statsrådet Mogård i sitt anförande kommer att beröra dessa frågor. Dessutom kommer andra företrädare för utskottet att senare ta upp delar i den första reservationen. Låt mig ändå något beröra fördelningsprinciperna för den nya länsskolnämndsresursen. I reservationen säger man att skolproblem är särskilt vanliga i anslutning till storstäderna och i nybyggda stadsdelar i andra kommuner. Sedan föreslår man att en ökad andel av resurserna ges till de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men hur går det då för de andra kommunerna i andra delar av landet, de med de nybyggda stadsdelarna som också har skolsociala problem? De får ju förhållandevis ännu mindre resurser att dela på! Vad skall vi säga till kommunalmännen i de kommunerna, Stig Alemyr? Innan jag går över till reservation nr 2 vill jag ändå konstatera att vi i det mesta har en relativt samstämmig uppfattning i de frågor som behandlas i det här innehållsrika betänkandet. Detta förhållande gäller i hög grad även de följande reservationerna. I sak är vi ganska överens, men vi skiljer oss åt när det gäller metoderna. I reservation 2 krävs att berörd arbetstagarpart skall tillförsäkras inflytande över den utbildning som förläggs till arbetsplats. Detta, menar man, kan ske genom en trepartsöverenskommelse mellan skolan, arbetsgivaren och arbetstagarnas organisation. Detta är ett orimligt förhållande, som vi har prövat på tidigare och som vi vet inte fungerar. Enligt vår uppfattning skall skolan träffa överenskommelse med företaget, och då ser vi företaget som en helhet, inkl. de anställda. Det interna medinflytande som arbetstagarna har tillförsäkrats i gällande lagstiftning skall utövas inom företaget och kan bl.a. gälla produktionens inriktning, oavsett om man producerar varor, tjänster eller, som i det här fallet, utbildning. Det mer övergripande inflytandet har arbetsmarknadens parter möjlighet att utöva i yrkesråden och i de lokala och regionala planeringsråden. När det sedan gäller användningen av de 10 resp. 20 procenten av lönekostnadsdelen för tillsyn, uppföljning, planering etc. vill reservanterna föreskriva att kommunerna skall använda pengarna på ett alldeles speciellt sätt. Vi på vår sida nöjer oss med att ge kommunerna vissa ramar och inom dessa ramar en betydande frihet att lokalt fatta erforderliga beslut. Detta är enligt min uppfattning helt i linje med principerna om en friare resursanvändning i skolan. Även när det gäller den tredje reservationen är vi överens i sak. Det vore olyckligt om kommunerna valde att avgiftsfinansiera skolmåltider eller andra faciliteter inom skolan. Men den frågan är f. n. föremål för en översyn av skolförfattningsutredningen, och vi finner inte några skäl att föregripa utredningens ställningstaganden. Stig Alemyr brukar vara den förste att hålla på formerna härvidlag. Låt mig så till sist, herr talman, något kommentera det särskilda yttrandet. Minoriteten vill där för sin del understryka vikten av en långsiktig planering när det gäller gymnasieskolans dimensionering och fördelning på studievägar.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
Herr talman! Reservation 2 kommer Lena Hjelm-Wallén att tala om enligt den arbetsfördelning vi har gjort upp, så jag besvarar inte Larz Johanssons fråga på den punkten. Larz Johansson frågar sedan: Vad skall Stig Alemyr säga till kommunalmännen ute i vissa kommuner som inte får det de borde ha? Ett mycket enkelt svar till alla kommunalmän: Om socialdemokraterna fick bestämma i dag, skulle kommunalmännen få 294 milj.kr. mer att fördela och använda i skolan. Gå ut och tala om det, Larz Johansson, så får de se skillnaden mellan centerpartiet och socialdemokraterna i den här skoldiskussionen! Det finns en mening i Larz Johanssons anförande som väcker mitt hopp, nämligen när han säger att det vore olyckligt om man tog ut avgifter. Det lyckades jag inte klämma ur Britt Mogård i höstas, så det vore väldigt skojigt om hon ville redogöra för om hon tycker att det är ett riktigt påstående eller inte. Är ni överens på den borgerliga sidan om att det vore olyckligt om man började införa avgifter i skolan? Då är det ett framsteg i den här debatten. Så var det sålunda inte i höstas. Sedan gör Larz Johansson ett fel. Han döljer sig bakom skolförfattningsutredningen och säger: Vi vill inte uttala oss, eftersom utredningen håller på med de här frågorna. — Det gör den visst inte. Den håller inte alls på med frågan om skolmåltiderna. Den väsentligaste frågan när det gäller avgifterna är om vi skall ta betalt för maten eller inte, och den har inte denna utredning fått i uppdrag att syssla med.
Herr talman! Stig Alemyr säger på tal om förändringen i fördelningsprincipen när det gäller länsskolnämndsresursen att enligt socialdemokraternas förslag skulle man ändå ha mera pengar. Men faktum är att man i reservationen säger att man har accepterat denna tingens ordning att vi skall återföra en del av pengarna till de kommuner som bäst behöver dem. Sedan ger man sig på fördelningsprinciperna inom de ramarna och säger sig av den resursen vilja föra en betydligt större andel till storstadsområdena. Därmed lämnar man de kommuner i sticket som man i tidigare sammanhang sagt har skolsociala problem, exempelvis orter med stora, nybyggda bostadsområden, och låter dem av den tillgängliga resursen få en mindre andel. Det var det min fråga gällde. Vad säger vi till de kommunalmännen? Det hjälper inte att säga som Stig Alemyr, att om vi hade haft en annan majoritet i riksdagen skulle vi ha haft mer pengar att fördela. Det är de pengar vi nu har att fördela och de fördelningsprinciper som nu är aktuella som socialdemokraterna i ena sammanhanget säger sig vara överens med oss om och i nästa sammanhang vill förändra.
Herr talman! Det handlar om de pengar vi nu har att fördela. Men om det socialdemokratiska förslaget följs, så blir summan att fördela 294 milj.kr. högre. Det skulle leda till att de kommuner som Larz Johansson talar om fick en avsevärd mängd pengar ytterligare av staten. Beträffande pengar till de särskilda åtgärderna vill vi lägga till 40 milj.kr. utöver majoritetens förslag.
Herr talman! Jag tror det är till föga tröst för kommunalmännen i de aktuella kommunerna att få till svar, att om vi hade haft andra resurser att fördela, så skulle ni ha fått mer pengar. Frågan gäller fortfarande de pengar vi har att fördela. Skall de fördelas så att storstadsområdena får en ytterligare större andel på bekostnad av andra kommuner, som också har skolsociala problem? Det är vad den socialdemokratiska reservationen går ut på.

Herr talman! I upprop, tidningsartiklar, brev som nu strömmar in till statsråden i regeringen och, det är jag säker på, även till riksdagsledamöterna, står det ofta: ”När det ekonomiska läget hårdnar, är det extra viktigt att slå vakt om...”. pensionärerna, barnfamiljerna, hyresgästerna, kulturen, forskningen, egna Beroende på avsändare nämns sedan skolan, Insikten om att överflödets tid är förbi och att utgifterna måste anpassas till våra inkomster har förvisso växt, men ännu tycks det vara svårt att också inse att ingen sektor av samhällsverksamheten a priori kan anses fredad från besparingar. De miljardbelopp som måste sparas in kan inte åstadkommas om de mest kostnadskrävande verksamheterna lämnas åsido. För min del finner jag det opraktiskt att beskärma sig över nedskärningar som ändå — på det ena eller andra sättet — är ofrånkomliga. Opraktiskt men kanske ändå förståeligt. Däremot finner jag det obegripligt att det största oppositionspartiet i detta läge anser sig kunna säga nej till besparingar då det gäller ungdomsskolan — utan att anvisa andra vägar att nå de resultat vi eftersträvar. Och det är enligt min mening direkt oansvarigt och ingenting att skryta med, Stig Alemyr, att nu föreslå ökningar av resurserna för ungdomsskolan med tillsammans 294 miljoner. Det tyder på att man ingenting lärt av utvecklingen genom åren. Vi har i dag den mest påkostade skolan bland industriländerna, men problemen har vi inte eliminerat. Det är nämligen inte mera resurser skolan behöver utan en förändrad attityd till skolans uppgift, till skolarbetet och framför allt till eleverna. Det finns källor att gå till för att få denna bedömning bekräftad. Får jag för benäget studium föreslå SIA-utredningen, kap. 10 p. 2 och den s.k. SIA-propositionen s. 228. Där kan Stig Alemyr få svar på sina frågor till mig. Beträffande gymnasieskolan har åtgärder för ökat ansvar och ökad självverksamhet förordats ända sedan 1960-talet. Socialdemokraterna föreställer sig möjligen att deras förslag om ökade resurser är något positivt. Det är ju ingen konst att göra en reformbudget om man disponerar stora resurser. Men varifrån kommer deras 294 miljoner? Jo, från lån som ungdomarna sedan själva får betala. Är det troligt att de kommer att tacka oss, om vi intecknar framtiden och vräker över dem en överväldigande skuldbörda? Socialdemokraterna är tydligen övertygade om det. Jag tror motsatsen. Socialdemokraterna vänder sig emot den föreslagna 2-procentiga nedskärningen av statsbidragen till ungdomsskolan, som innebär att kommunerna inte får full kostnadstäckning för lärarlönerna men ändå inte får minska antalet lärare. Det är mot bakgrund av allt tal om standardsänkning befogat att understryka att inte en lärare, inte en lektion, kommer att avskaffas genom den här besparingen. Kommunerna tvingas i stället spara på annat och har självfallet frihet att välja andra områden än skolan. Socialdemokraterna har uppenbarligen en annan bedömning än regeringen av vad som konstituerar kvalitet i undervisningen. I sin reservation anför de att begränsningar av statsutgifterna i första hand bör ske genom att staten minskar egen och av staten specialreglerad verksamhet. De förordar alltså att de besparingar som — förr eller senare, herr talman — måste göras, genomförs genom en minskning av kapaciteten i ungdomsskolan, alternativt en ökning av klasstorleken. Detta finner jag absurt men vill gärna tro att det beror på att man inte tänkt igenom vad man skrivit. Om det hade varit så att staten svarade för skolans alla kostnader kan jag inte tänka mig annat än att det också för socialdemokraterna hade varit uppenbart att besparingarna borde göras på kringkostnaderna, inte på själva undervisningen. Men socialdemokraternas avvisande av regeringens prioriteringar i detta avseende bottnar möjligen i den starka misstro mot kommunerna — och därmed mot den decentralisering och friare resursanvändning som är det utmärkande draget i dagens skolpolitik och skolutveckling — som kommer till uttryck i deras reservationer. De anser — och går därmed emot sin egen representant i integrationsutredningen — att särskilda medel måste reserveras för handikappåtgärder, eftersom det annars finns risk för att de handikappades behov åsidosätts. De anser det nödvändigt att påpeka behovet av vuxenkontakt i de lägre stadierna. De anser att skolstyrelsen inte kan uppfylla sitt tillsynsansvar beträffande företagsförlagd utbildning utan att arbetstagarorganisationer skall ”tillförsäkras inflytande” över utbildningen. De anser att friheten att lokalt bestämma hur medel skall disponeras för planering, uppföljning och tillsyn av sådan utbildning kan missbrukas och vill föreskriva hur medlen skall användas. Herr talman! Skolväsendet och lärarutbildningen kostar i dag staten ungefär 17 miljarder om året. Jag har redan sagt att denna stora sektor inte kan lämnas åsido när vi nu tvingas göra stora besparingar. Om vi nu vägrar att röra denna sektor innebär det bara att vi vuxna förutsätter att våra barn i framtiden skall betala den utbildning de fått. Man kan inte spara genom att schablonmässigt minska alla anslag med någon procent. Också i ett restriktivt budgetläge måste vi öka insatserna på vissa områden. De ökningarna måste vi då finansiera med ytterligare minskningar på andra områden. Sparprogrammet är också ett stort omprioriteringsprogram. Låt mig nämna några exempel! Regeringen har för det första i budgetpropositionen föreslagit ett helt nytt anslag på 200 milj.kr. för särskilda åtgärder på skolområdet. Hälften av de pengarna är nya och har tagits fram genom besparingar på andra områden. Det är ett riktat anslag till kommuner med särskilt svåra skolproblem; anslaget är ett uttryck för den bärande tanken i SIA-reformen: att fördela knappa resurser till dem som bäst behöver dem. Den politiken måste drivas resolut och konsekvent om vi skall kunna närma oss målet — en likvärdig skola i landet. Det innebär att vissa kommuner inte bara kan kompensera nedskärningarna utan också kan öka sina resurser. Vi har för det andra en mycket ojämn fördelning av behöriga lärare över landet, vilket leder till en olikvärdig utbildning. Regeringen föreslår 7 miljoner för riktade utbildningar till kommuner med problem. Medlen kommer från besparingar på andra områden. Detta behandlar riksdagen dock först senare. Vi måste för det tredje modernisera den tekniska och ekonomiska utbildningen genom att satsa på datautbildning. 8 nya miljoner till sådan utrustning i kommunerna motsvaras av besparingar på andra områden. För det fjärde måste enligt regeringens bestämda mening den höga ambitionsnivån i fråga om antalet utbildningsplatser i gymnasieskolan upprätthållas. Vi måste utöka och förbättra utbildningen på de yrkesinriktade studievägarna, vilket kommer att ställa anspråk på utgifterna för undervisningsmateriel. För det femte är det angeläget att, också i tider av ekonomisk åtstramning, förbättra villkoren i skolan för de handikappade. Genom omprioriteringar har det varit möjligt att räkna upp de olika anslagen för handikappåtgärder. Vad debatten i dag borde gälla är om regeringen inom utbildningsanslagen har gjort de rätta prioriteringarna. Att bara säga nej till varje besparing inom dessa 17 miljarder är inget konstruktivt bidrag, vare sig till den ekonomiska politiken i stort eller till skolpolitiken.
Herr talman! Jag vet inte om Britt Mogård upptäckte att jag i mitt anförande ställde två frågor till henne, dels hur hon ser på frågan om avgifter i skolan med hänsyn till vad Larz Johansson sade, nämligen att det vore olyckligt om sådana infördes, dels var den nedre toleransgränsen går när det gäller att ytterligare spara i skolan. Det är ganska orimligt att det ansvariga statsrådet icke svarar företrädaren för det stora oppositionspartiet när sådana frågor ställs. Vidare säger Britt Mogård att vi nu inte har råd att öka resurserna på det sätt som socialdemokraterna vill. Detta har vi socialdemokrater inte föreslagit. Vi har föreslagit att man skall bibehålla de nuvarande resurserna — de resurser som Britt Mogård vill minska med bortåt 300 milj.kr. Det är detta det handlar om. Jag är också medveten om att man tvingas att prioritera i en tid då det råder ekonomiska svårigheter. Men praktiskt taget alla de som skriver till oss om detta är överens om att ett område som i första hand måste prioriteras är våra barns trygghet, våra barns utveckling. Ja, för hela vårt samhälles framtids skull är det viktigt att man inte försämrar förhållandena i skolan för våra barn. Detta är utomordentligt betydelsefullt från socialdemokratiska utgångspunkter att slå fast. Vi är beredda att genomföra de rationaliseringar som det är möjligt att göra, om de leder till besparingar. Britt Mogård kan inte ha glömt att vi i höstas ställde upp på att vara med om att spara ganska mycket i gymnasieskolan men med en annan teknik än den som Britt Mogård då föreslog. Nu har man arbetat med detta och har i stort sett kapsejsat i departementet när det gäller att hitta en vettig besparingsmetod på detta område. Vi får möjligen ett förslag om detta i höst. Men vi har ställt upp och vi är beredda att ställa upp för att göra rationaliseringsvinster. Onödiga pengar behöver då inte gå ut. Men huvudmålet måste vara att se till att våra barns skola är så bra att de får en rimlig utbildning i den. Nr 120 Det kan väl tilläggas, herr talman, att riksdagen också beslöt detta i höstas. Onsdagen den Britt Mogård fick ju bakslag på sitt förslag. Riksdagen avslog då regeringens 22 april 1981 förslag att spara med 2 90, men Britt Mogård och regeringen respekterar inte det fattade riksdagsbeslutet utan kommer tillbaka nu igen. Det är min Anslag till driften förhoppning att riksdagen står fast vid sitt i höstas fattade beslut. av grundskolor
Herr talman! Jag är kanske litet förvånad över att Stig Alemyr nu uttrycker en förhoppning om att riksdagen står fast vid vad han kallar respekt för ett riksdagsbeslut — i realiteten menar han att han hoppas att någon skall trycka fel den här gången också. Jag tycker att det är litet originellt sagt när han kommer med sådana förhoppningar i en riksdagsdebatt. Beträffande avgifterna vill jag säga att jag i motsats till Stig Alemyr har förtroende för kommunala skolstyrelser och vill lämna dem frihet att göra de Prioriteringar de vill. Jag vill inte göra sådana bindande uttalanden som Stig Alemyr vill göra — nu kommer Stig Alemyr att stiga upp och säga att jag är osams med Larz Johansson. Det tror jag faktiskt inte — Larz Johansson uttalar sig fritt om hur han känner det, och jag behåller mina känslor för mig själv, ty jag vill inte påverka kommunerna. Jag tror att de kommer att vara lika ansvarsfulla som de hittills enligt min mening har varit. Stig Alemyr gjorde stort väsen av att det ansvariga statsrådet vägrade att svara det största oppositionspartiets företrädare när han frågade saker och ting, bl.a. om toleransgränsen. Det är litet ledsamt att upptäcka att Stig Alemyr inte lyssnar på mitt anförande — det kommer ju att tas till protokollet och kan då studeras. Jag svarade nämligen genom att hänvisa till SIA-utredningen och till den SIA-proposition som Lena Hjelm-Wallén framlagt. Om Stig Alemyr studerar vad där står anser jag att vi kan ta upp en diskussion om var toleransgränsen går. Det finns utrymme för diskussioner om elevernas roll i skolan — en diskussion som Stig Alemyr ju aldrig tar upp. Jag tycker vidare mycket illa om sådana brösttoner som Stig Alemyr kommer med, nämligen att man skall slå vakt om våra barns trygghet och våra barns framtid. Innebär det att Stig Alemyr anser att 33 andra jämförliga industriländer som är långt efter oss i resurssatsningar äventyrar sina barns trygghet och sina barns framtid?
Herr talman! Internationella jämförelser av det här slaget är omöjliga att göra. Men jag tycker att vi kan vara överens om att vi tidigare har varit ganska stolta över den svenska skolan och det svenska utbildningsväsendet. Det har varit ett viktigt instrument när vi byggt upp vår höga levnadsstandard. Det som nu kan komma att hända är att vi också genom att rusta ned inom utbildningsväsendet försvårar för oss att upprätthålla en internationellt sett hög standard av trygghet m.m. i vårt land. Britt Mogård vill inte avslöja sina känslor, sade hon. Jag är inte ett dugg 9 intresserad av Britt Mogårds känsloliv. Jag vill veta om Britt Mogård i likhet med Larz Johansson tycker att det vore olyckligt om vi införde avgifter i skolan. På den frågan kan väl ändå det för skolan ansvariga statsrådet svara ja eller nej. Så fullständigt menlös kan man ju inte vara, när man i övrigt går ut och håller alla möjliga, ofta mycket intressanta och skojiga tal om det ena och det andra. Men när det gäller avgifter i skolan är det förborgat om det är bra eller inte, olyckligt eller inte att införa sådana. På samma sätt förhåller det sig när det gäller den nedre toleransgränsen, där Britt Mogård inte heller kan tala om huruvida regeringen håller på att planera att ytterligare minska statens bidrag till skolväsendet. Om ordet toleransgräns krånglar till det hela för Britt Mogård tar jag bort det och ställer en rak fråga: Avser ni att ytterligare minska statens bidrag till skolväsendet?
Herr talman! Stig Alemyr blir originellare och originellare i sina repliker, eller kanske desperatare och desperatare. Jag tror att vi skall meddela UNESCO att företrädaren för det största oppositionspartiet i Sverige anser att internationella jämförelser på utbildningsområdet är omöjliga att göra. Jag tror faktiskt att man skulle vara intresserad av att höra den synpunkten. Det skulle ju då vara meningslöst för UNESCO att hålla på med detta. Men man gör faktiskt sådana jämförelser; jag förstår inte riktigt varför — man har kanske inte talat med Stig Alemyr. Jag vidhåller emellertid att internationella jämförelser är intressanta. Vad som kommer att hända i och med den besparing som vi nu föreslår är att gapet till det land som ligger närmast efter oss på utbildningsområdet kommer att minska något. Det är det som Stig Alemyr, som inte bryr sig om mitt känsloliv men har ett livligt känsloliv själv, kallar för den största nedrustningen i svensk skolhistoria. Jag föreslår att Stig Alemyr, innan vi ger oss in på en diskussion om toleransgränser — jag förstår ordet — läser de där dokumenten som jag nämnde tidigare. Jag tror att diskussionen skulle vinna på det. Jag tror alltså inte att det är möjligt att i siffror exakt ange var toleransgränsen går. Det skulle inte heller stämma med den skolpolitik som numera förs. Men om det kan vara till någon tröst för Stig Alemyr, kan jag säga att vi i varje fall inte just nu planerar att minska statens bidrag till kommunerna för skolväsendet. Var det ett bra besked?

Herr talman! Minskade resurser till skolan är naturligtvis det allvarligaste som drabbar skolan just nu och som är ett direkt uttryck för den borgerliga regeringens prioriteringar. Skolan skall uppenbarligen gå i täten vad gäller minskade resurser. I regeringens ögon är detta inte något beklagansvärt. Man är t.o.m. stolt över sina bravader. Vi socialdemokrater manar till besinning. Att inte satsa på den investering i framtiden som utbildning innebär är en kortsynt besparingspolitik, som kraftigt kommer att drabba dagens unga och samhällsutvecklingen. Situationen blir än allvarligare genom att skolan drabbas inte bara av de borgerliga partiernas kortsiktiga åtstramningsorder utan även av att den borgerliga regeringen saknar vilja och förmåga att planera skolutvecklingen. Just nu är detta särskilt slående i vad gäller platsantalet i gymnasieskolan. Jag kommer i mitt anförande att helt uppehålla mig vid gymnaiseskolfrågorna. Självklart är situationen med de kraftigt ökade ungdomskullarna en utmaning, som förstärks av att allt fler ungdomar måste söka sig till gymnasieutbildning, eftersom de inte får något jobb på enbart grundskoleutbildning. Denna situation skulle ha behövt mötas av kraftfulla åtgärder och ett konsekvent handlande. Men det finns knappast någon som arbetar med gymnasieutbildning som är villig att ge regeringen det omdömet. Tvärtom. Det har varit en tröghet i beslutsfattandet, vilket har satt kommunerna i ett nära nog omöjligt planeringsläge. I stället för att ge tidiga besked om dimensioneringen har regeringen först fattat beslut om ett otillräckligt antal platser för att senare behöva medge ytterligare utbildningsplatser genom s.k. extraramar. För att över huvud taget få del av de extra utbildningsplatserna har kommunerna tvingats anordna det som är lättast, dvs. teoretisk utbildning, särskilt på den sociala linjen. Det verkar som om regeringen inte har haft klart för sig att det tar lång tid och är mycket kostsamt att bygga ut yrkesinriktad utbildning. Kommunerna behöver all tänkbar stimulans i detta arbete. Att t.ex. avveckla statsbidrag till skolbyggen får ju helt motsatt effekt, något som regeringen borde ha haft klart för sig när man genomdrev denna förändring. Regeringens eget handlande, eller ofta brist på handlande, har nu lett till att förutsättningarna för att bygga ut den yrkesinriktade utbildningen ute i gymnasiekommunerna är utomordentligt små, samtidigt som vi alla inser att en sådan utbyggnad är helt nödvändig. Skolministern meddelade nyligen i riksdagen att 14 000 platser inom yrkesinriktad utbildning forftarande inte kunnat läggas ut till gymnasieregionerna. Det betyder att var femte utbildningsplats inom yrkesinriktad utbildning riskerar att frysa inne. Fru Mogård säger själv att det ofta beror på ”bristande resurser”. Skolministern bekräftar alltså den socialdemokratiska kritiken mot den borgerliga skolpolitiken. Detta skedde f. ö. också när skolministern före påsk i ett pressmeddelande förutskickade ytterligare 2 000 platser som extra ram åt gymnasieskolan. Ryckigheten i planeringen fortsätter, samtidigt som skolministern gör allt för att kasta skulden på de mycket hårt prövade kommunerna. Flickorna drabbas särskilt hårt av den här situationen. Regeringens nedskärningar av kommunernas ekonomi innebär bl.a. att mycket få nyanställningar görs. Detta går i hög grad ut över de unga kvinnorna. Dessutom är det just de linjer som flickor traditionellt sökt till som regeringen försöker minska på. Flickorna måste alltså förmås att söka andra utbildningar än de traditionella, förutom av jämställdhetsskäl nu av rena självbevarelseskäl. Vi socialdemokrater har i våra motioner lagt fram flera förslag för att förbättra flickornas situation. Det gäller förstärkt syo, och det gäller kurser som särskilt skall riktas in mot flickorna och förstärka deras intresse för det tekniska utbildningsområdet. Sådant kostar pengar, och det vill inte den borgerliga utskottsmajoriteten vara med om, vilket vi beklagar. Lika kallsinnig är den borgerliga utskottsmajoriteten mot det socialdemokratiska förslaget att satsa 10 milj.kr. till lokalt utvecklingsarbete för de ungdomar som har de största problemen — då särskilt de handikappade ungdomarna. Många kommuner har här kommit bra i gång och skulle behöva denna ytterligare stimulans, men tyvärr vill utskottsmajoriteten icke prioritera detta. Här avslöjar man sig. Herr talman! För knappt ett år sedan diskuterade vi ganska häftigt den s.k. ungdomspropositionen. Den omfattande kritiken mot yrkesintroduktionen, som var det nya i den propositionen, ledde till att nästan alla blev varse de stora riskerna för att ungdomarna skulle kunna utnyttjas ute i företagen utan att de gavs någon utbildning. Debatten medförde förhoppningsvis att de ansvariga kommunalpolitikerna och skolledningarna blivit extra noga med att försöka upprätthålla kvalitetskraven. Jag hoppas i varje fall det. I det betänkande vi nu diskuterar, nr 22 från utbildningsutskottet, ges det klart besked i en fråga som varit utgångspunkten för den socialdemokratiska kritiken mot yrkesintroduktionen. I betänkandet sägs det: ”Yrkesintroduktion är alltså inte att betrakta som utbildning i konventionell bemärkel | Sed Detta är ett betydelsefullt besked till utbildningsanordnarna. Många har nämligen velat göra gällande att yrkesintroduktionen innebär något slags yrkesutbildning. Vi protesterar mot den tolkningen av yrkesintroduktionen. Om man hävdar att yrkesintroduktionen är ett slags yrkesutbildning har man uttunnat yrkesutbildningsbegreppet till det oigenkännliga. Det får inte ske. Tvärtom är det utomordentligt viktigt att vi upprätthåller kvalitetskraven i yrkesutbildningen. Yrkesutbildning bör bedrivas i ett gott samspel mellan skolan och olika arbetsplatser. Att delar av eller i vissa fall hela yrkesutbildningen förläggs till företag eller institutioner är helt i sin ordning, så länge man inte tummar på kvalitetskravet. Det är därför som vi i vår gymnasiemotion krävt obligatorisk kontakt, tillsyn och uppföljning av den företagsförlagda utbildningen — någonting som Larz Johansson här gjorde sig lustig över. Det är också därför vi har tagit upp frågan om handledare på arbetsplatser. Vi vet att detta är ett mycket stort problem. Handledarna måste få bättre kunskaper om vad som förväntas av dem med utgångspunkt från utbildningens mål. De flesta handledare får i dag ingen utbildning alls. På sina håll pågår det försök med handledarutbildning, men man är osäker om vem som egentligen har ansvaret för den, vad den skall innehålla och hur den skall finansieras. Därför har vi föreslagit att dessa ting skall utredas. Men den borgerliga utskottsmajoriteten är så nöjd med situationen att man avstyrker våra yrkanden och säger att ingenting bör göras. För att den företagsförlagda utbildningen eller yrkesintroduktionen, som Nr 120 alltså inte är någon direkt yrkesutbildning, skall fungera krävs det att Onsdagen den arbetskamrater accepterar eleven och vill ställa upp och hjälpa till. Av detta 22 april 1981 skäl men också med hänsyn till rena arbetarskyddssynpunkter måste berörd facklig organisation ha inflytande över den utbildning som förläggs till en arbetsplats. Detta borde vara en självklarhet i dessa medbestämmandets tider. Det är förvånande att den borgerliga utskottsmajoriteten har motsatt sig detta. Gymnasieskolan utsätts i dag för stora påfrestningar för att klara sin uppgift att ge utbildning till alla 16 och 17-åringar. Men det räcker inte med att ha tillräckligt många platser. Det handlar också om att anpassa innehåll och arbetssätt så att de nytillkommande eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. Gymnasieskolan har aldrig haft lika stora stödresurser till elever som behöver särskilt stöd av extra personal som grundskolan har. Men behovet av sådana stödresurser i gymnasieskolan är i dag stort. Därför måste vi framöver förstärka de behovsinriktade insatserna i gymnasieskolan, så att man inte bara erbjuder plats åt alla 16-åringar utan också gör det reellt möjligt för dem att genomgå utbildningen. Nästa stora utmaning gymnasieskolan står inför är den kraftiga nedbantning i resurshänseende som nu diskuteras. Regeringen meddelade i förra veckan att propositionen i detta ärende skall uppskjutas till hösten. Det är säkerligen ett förnuftigt beslut. Den kompakta kritiken mot departementspromemorian måste tas på allvar. Jag vill i detta sammanhang särskilt framhålla hur olämpligt det är att nu kraftigt stöpa om gymnasieskolan samtidigt som en ännu mer genomgripande gymnasiereform senare under 1980-talet diskuteras och förbereds med utgångspunkt i gymnasieutredningens betänkande, som kommer någon gång under det här året. I en situation som denna, som innebär och förespegtlar stora förändringar, är det svårt att förstå att skolministern intar en så avvaktande hållning till försöksverksamhet inom gymnasieskolan. Initiativtagarna till de olika förslag till försöksverksamhet som inkommit till utbildningsdepartementet via gymnasieutredningen har länge fått vänta på besked — alltför länge, menar många, som arbetar med det här ute i skolorna. Regeringen vill inte heller gardera sin handlingsfrihet beträffande försöksverksamheten genom att begära ett särskilt försöksbemyndigande av riksdagen. Nu föreslår ett enigt utskott att riksdagen i alla fall skall ge regeringen ett sådant bemyndigande i enlighet med ett motionsyrkande från Christina Rogestam och mig. Jag hoppas att regeringen förstår den här mycket tydliga vinken. Jag hoppas också att regeringen skall förstå att utbildningsutskottets ledamöter inte alls vill se så återhållsamt på försöksverksamhet som skolministern gör i budgetpropositionen. Det framgår av utskottets eget uttalande beträffande försöksverksamhet när utskottet tillmötesgår ett socialdemokratiskt motionsyrkande om en generös inställning till försöksverksamhet i gymnasieskolan. 79 Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid det nu behandlade betänkandet.
Herr talman! Det var synd att Lena Hjelm-Wallén inte som skolminister ägnade sig åt den framsynta planering som hon nu talar sig varm för. Det är alldeles riktigt att det tar lång tid för kommunerna att planera för en gymnasieskola för alla. Jag tror faktiskt att det vore lämpligt för Lena Hjelm-Wallén att tala med litet mindre bokstäver om bristande planering. Orsaken till att kommunerna inte tillräckligt har byggt ut sin kapacitet för yrkesinriktad utbildning och därmed till teoretiseringen av gymnasieskolan är bristande planering före 1976! Det var då man borde ha förberett sig för den s.k. ungdomspuckeln — eleverna befann sig då faktiskt redan på mellanstadiet! Lena Hjelm-Wallén försöker bevisa den bristande planeringen genom att tala om det beslut som regeringen i morgon skall fatta om en omfördelning av platserna. Lena Hjelm-Wallén måste väl ändå veta att det alltid har gått till så att skolöverstyrelsen lagt ut platserna, så att den på det sättet så småningom fått en överblick över det hela, och sedan beslutat om en omfördelning. Det nya nu är att regeringen tagit på sig att fatta det beslutet. Skolöverstyrelsen inkom med sin bedömning förra veckan, och avsikten är alltså att vi skall fatta beslut om detta i morgon. Lena Hjelm-Wallén bevisar verkligen vad jag sade om socialdemokraternas bristande tilltro till kommunerna. Hon vill ha en obligatorisk uppföljning och tillsyn av företagsförlagd utbildning. Jag kanske får tala om för Lena Hjelm-Wallén att det i dag är obligatoriskt. Däremot har kommunerna frihet att själva avgöra hur denna planering och tillsyn skall gå till. Men det anser inte Lena Hjelm-Wallén att de är kapabla till.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén beklagade att utskottet inte velat diskutera en prioritering av 10 miljoner för försöksverksamhet. Det hade vi gärna gjort. Diskuterar prioriteringar gör vi gärna. Men att diskutera prioriteringar är inte detsamma som att anslå ytterligare 10 milj.kr. Att prioritera är att tala om att man vill göra det eller det i stället för någonting annat. När Lena Hjelm-Wallén föreslår detta skall vi diskutera prioriteringar. Lena Hjelm-Wallén uppfattade det så, att jag gjorde mig lustig över reservationen om att en viss del av statsbidraget skall avsättas till kommunernas uppföljningsverksamhet. I så fall beklagar jag Lena Hjelm Walléns sinne för humor. Jag gjorde mig sannerligen inte lustig! När det gällde medbestämmandet försökte jag säga att vi är överens när det gäller sakfrågorna också här, men frågan gäller hur det skall gå till. Jag tycker det är mycket rimligt att de anställda i ett företag i dessa frågor har det medbestämmande som de har i andra frågor som rör företagets verksamhet. Om företaget har för avsikt att träffa överenskommelse med skolmyndighe ten om att erbjuda platser i företagsförlagd utbildning, är det befogat att de anställda utövar det medbestämmande som detta kan ge anledning till. Men det är lika rimligt att de förhandlingar som detta kan ge upphov till och de överenskommelser som eventuellt kan träffas äger rum inom företaget och att skolmyndigheten sedan träffar överenskommelse med företaget i fråga. Det finns inget skäl till att skolan skulle träffa separata överenskommelser just med den arbetstagarorganisation eller — vilket mycket väl kan vara fallet — det antal arbetstagarorganisationer som finns företrädda på arbetsplatsen i fråga. Det är och förblir en orimlig konstruktion. Därför måste detta medbestämmande klaras av internt, precis som fallet är när det gäller annan produktion. Det är inte märkvärdigare att producera utbildning än att producera varor och tjänster.
Herr talman! Vi är inte nöjda med kvaliteten i den företagsförlagda utbildningen. Vi är heller inte nöjda med yrkesintroduktionen. Även om det går ut över det av Britt Mogård omnämnda decentraliserade ansvaret för kommunerna, kommer vi därför att fortsätta att hävda sådana krav som garanterar en för eleverna kvalitativt god verksamhet ute på arbetsplatserna. Britt Mogård säger att vi 1976 inte var tillräckligt förberedda för ungdomspuckeln. Jag hävdar att det inte stämmer. Det kan inte vara socialdemokraternas fel att den borgerliga regering som då kom till makten inte hade förmåga att ta över de förberedelser som då fanns. Och vi socialdemokrater har alltsedan dess, i riksdagen och i våra motioner här, år från år varnat för den situation som höll på att utvecklas. Jag kan t.ex. citera från vår partimotion 1977/78:628. Där sade vi: ”Beroende på för sent fattade beslut med åtföljande planeringssvårigheter har endast ett begränsat antal av de nytillkomna utbildningsplatserna kunnat utnyttjas. De två senaste årens erfarenheter visar på behovet att på ett så tidigt stadium som möjligt ange det platsantal som skall gälla för det kommande läsåret.” Vidare anförde vi: ”Enligt vad vi erfarit har de nytillkommande platserna i första hand utnyttjats för utbildning som varit lätt att anordna och som inte är direkt yrkesinriktad, t.ex. social linje. Vid en mer långsiktig planering av utläggningen av platserna inom den stora ramen är det sannolikt att man skulle kunna lägga ut fler platser på linjer och specialkurser som ger en grundläggande yrkesutbildning.” Vi har fortsatt att år efter år varna för denna planeringsryckighet. Ni har likväl hållit fast vid er politik. I dag är situationen den att tusentals ungdomar nu har fått reda på att de inte kommer in på den gymnasieutbildning som de har sökt till. De är otåliga att få ett positivt besked. Skolministerord om att dessa ungdomar inte skall lämnasi sticket räcker inte. Det har skolministern sagt förr, och det löftet har inte infriats. Det är handling som räknas. Och det är regeringen som i sin hand har makten att här handla. Det är regeringen som kan omfördela mellan de olika utbildningarna. Det är regeringen som nu kan fatta beslut om ytterligare platser. Gör det! Det räcker inte med de 2 000 platser som ni tänker plussa på i morgon. Vi kräver en mer kraftfull handling än så.
Herr talman! Jag finner det mycket svårt att replikera på Lena Hjelm-Walléns senaste anförande, eftersom det var så motsägelsefullt. Hon sade att tusentals ungdomar står utanför gymnasieskolan och att den omfördelning som vi avser att besluta om i morgon är otillräcklig. Hur i all sin dar kan Lena Hjelm-Wallén veta det? Jag begriper inte riktigt det. Det har alltid varit så, att ungdomarnas förstahandsval inte stämmer med de utlagda platserna. Om Lena Hjelm-Wallén tror att jag som skolminister är så allsmäktig, att jag genom någon sorts utrop till ungdomarna när de skall till att välja kan se till att de väljer så att valen stämmer med den planering som regering och riksdag har bestämt, överskattar hon mina krafter. Lena Hjelm-Wallén kan ju inte vara obekant med den problematik som vi hela tiden har arbetat med, nämligen att en hel rad ungdomar inte kommer in på sina förstahandsval, kanske inte ens på sina andrahandsval utan på sina tredjehandsval. Detta är och förblir ett problem. Ett annat problem, som har blivit väldigt påtagligt när det gäller ungdomspuckeln, är att vi behöver ett ökat antal yrkesinriktade utbildningar, men att vi fortfarande lider av sviterna av ett förtal — jag kan inte använda ett bättre ord — av arbete på verkstadsgolvet som lever kvar hos många ungdomar. Verkligheten håller tack och lov nu på att få dem att raskt ompröva sin inställning, och då kommer ungdomarna också att göra mera realistiska val, så att vi får en bättre planeringssituation. Jag kanske också skall erinra om att det i riksdagen ligger ett förslag i proposition om att vi skall få en treårig planeringsperiod.
Herr talman! Skolministern säger att hon inte riktigt begriper det här, och det är det jag är rädd för. Det är inte så att vi är obekanta med problematiken. Jag har gått igenom de extra ramar som har givits varje år och sett hur ryckig planeringen har varit. Jag skall inte dra siffrorna nu, men jag har dem framför mig. Det är regeringens eget handlande som har lett till den situation vi nu befinner oss i. Den situationen är att 17000 ungdomar står utanför gymnasieskolan. Ni föreslår 2 000 ytterligare platser, och då är det 15 000 kvar. Man kan då alltid hoppas att det händer någonting positivt, t.ex. att platserna omfördelas automatiskt. Men det är verkligen bara en from förhoppning. De som har fört diskussionen om att öka antalet platser på yrkesinriktade linjer och att öka kvaliteten i den utbildningen är socialdemokraterna. Jag kan erinra om att vi för några år sedan i en av våra motioner föreslog en kampanj för den verkstadstekniska utbildningen. Den motionen avstyrktes då av utskottet.
Nr 120 Herr talman! Socialdemokraterna — i varje fall Lena Hjelm-Wallén, Onsdagen den möjligen också Stig Alemyr — berömmer sig av en framsynthet och en 22 april 1981 planeringsfärdighet som överstiger det mesta. Jag kan dess värre inte på något sätt instämma i den beskrivningen av socialdemokratisk politik. Däremot kan jag ge er ett betyg, som jag helst hade sett att jag sluppit ge, nämligen att ni är överdängare i att sprida skräck och fasa omkring er. Tänker ni aldrig på vad ni gör? Lena Hjelm-Wallén säger nu att 17 000 ungdomar står utanför gymnasieskolan. Vad tror hon att de ungdomarna tänker när de får höra detta upprepas dag ut och dag in och det dessutom inte är sant? Inga ungdomar kommer att ställas utan gymnasieutbildning, och det vet Lena Hjelm-Wallén. Det har alltid varit så att deras förstahandsval inte stämmer med den utläggning av platserna som vi är tvungna att göra, eftersom vi måste ta hänsyn till arbetsmarknadens behov. Eller menar Lena Hjelm-Wallén att vi skall låta ungdomarnas val vara avgörande för hur gymnasieskolan skall se ut? I så fall skulle vi ha en utbildning för arbetslöshet, och det kan jag inte acceptera. Jag tycker faktiskt att Lena Hjelm-Wallén och andra någon gång kunde skänka en tanke åt vad ni åstadkommer med denna enorma skräckpropaganda.

Herr talman! Britt Mogård var vänlig nog att nämna mig en gång till och sade att jag tillhör dem som är mästare i att strö skräckskildringar omkring sig. Socialdemokratin försöker beskriva verkligheten, och den verklighet som den borgerliga regeringen i dag håller på att skapa i Sverige är skräckinjagande.
Herr talman! Om Stig Alemyr anser sig beskriva verkligheten — och jag tror att han menar det — räknar jag med att han omgående tar tillbaka det majestätiska yttrandet från talarstolen i det första anförandet, nämligen att Britt Mogård är den största nedrustaren i svensk skolhistoria.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg kommentera den del av utbildningsutskottets betänkande som omfattar grundskoleanslaget och det nya anslaget till särskilda åtgärder på skolområdet samt motsvarande delar av den socialdemokratiska reservationen nr 1. Under debatten har det flera gånger talats om den föreslagna 2-procentiga besparingen på driftbidragen till grundskolan och gymnasieskolan. Utskot 83 tets majoritet inser behovet av besparingar och godkänner därför förslaget. Jag tycker att det finns all anledning att nämna de belopp som vi här rör oss med för att få dimensionerna på minskningarna belysta. För grundskolans del är anslaget drygt 12 miljarder, medan besparingen beräknas till 244 miljoner. Motsvarande gäller för gymnasieskolan: ett driftbidrag på drygt 3,5 miljarder och en besparing på 68,8 miljoner. Samtidigt är det också nödvändigt att framhålla att av besparingarna skall en fjärdedel — ca 80 miljoner — återföras till skolan. Det skall ske genom att merparten av fjärdedelen sammanförs med den nuvarande länsskolnämndsresursen till ett nytt anslag, som får beteckningen Särskilda åtgärder på skolområdet. Socialdemokraterna reserverar sig, som vi redan hört, mot den 2 procentiga nedskärningen och befarar att det kan uppstå en skillnad i utbildningsstandard mellan kommuner med olika god ekonomi. Däremot accepterar man i huvudsak det nya anslaget till särskilda åtgärder på skolområdet. Här är den socialdemokratiska reservationen motsägelsefull, eftersom detta nya anslag just är avsett att garantera att kommuner med problem tillförs större resurser. Därvidlag faller ett stort ansvar på länsskolnämnderna, som har att fördela anslaget, som — det måste också påpekas — i det närmaste fördubblas i jämförelse med nuvarande länsskolnämndsresurs till drygt 200 milj.kr. Det framgår klart av budgetpropositionen vilka faktorer som skall ligga till grund för bedömningen av skolsituationen i olika kommuner när de här medlen skall fördelas. Bland faktorerna kan nämnas andelen elever som inte fortsätter i gymnasieskolan, andelen obehöriga lärare, andelen elever med olika former av handikapp och den sociala miljö skolan verkar i. Socialdemokraterna har i sin reservation yrkat att ytterligare 40 milj.kr. skall tillföras det nya anslaget, för att öka personaltätheten i det direkta skolarbetet. Men av statsfinansiella skäl avstyrker utskottets majoritet förslaget. I den socialdemokratiska reservationen yrkas också på 4 milj.kr. för kursverksamhet för flickor i grundskolan, för att locka fler att söka sig till teknisk-naturvetenskapliga utbildningar. Man vill ha sådan kursverksamhet förlagd till ferietid eller årskurs 9 i grundskolan. Det är i och för sig angeläget att intressera flickor för fortsatta studier inom det teknisk-naturvetenskapliga området. Utskottets majoritet anser dock att den av socialdemokraterna föreslagna kursverksamheten — som skulle kosta 4 milj.kr. — skulle komma för sent inför valet av studieväg. Insatserna måste i stället ske på samtliga stadier i grundskolan och komma in som ett naturligt led i undervisningen i de naturorienterande ämnena, i arbetslivsorienteringen och inom studieoch yrkesorienteringen. Det måste förutsättas att arbetet i grundskolan bedrivs på det sättet, för man är faktiskt i skolorna medveten om snedfördelningen mellan flickor och pojkar när det gäller att söka olika utbildningsvägar. Hittills har det utgått ett specialdestinerat bidrag till kommunerna för Nr 120 personell assistans i grundskolan för handikappade elever. I budgetpropo Onsdagen den sitionen föreslås att detta särskilda statsbidrag sammanförs med den nya 22 april 1981 förstärkningsresursen att fördelas av länsskolnämnderna. Detta ligger helt i linje med vad integrationsutredningen har föreslagit, och det förslaget har Anslag till driften också fått stöd av en stor majoritet av remissinstanserna. Förslaget innebär att assistentstödet inte längre är ett stöd som behöver speciella garantier. Det är precis lika viktigt att det skapas garantier för att de handikappade elever som så behöver skall få t.ex. en kompanjonlärare, hjälp av syofunktionärer eller speciallärare. Det särskilda assistentstödet har dessutom täckt bara en liten del av kommunernas kostnader för den personella assistansen. Det är en given fördel att ett specialdestinerat bidrag av den här typen avvecklas och att kommunerna får frihet att utforma stödåtgärderna på det sätt som bäst passar den enskilde eleven. Några extra 4 miljoner för detta ändamål, som föreslås i den socialdemokratiska reservationen, behövs enligt utskottsmajoriteten inte. Skolstyrelser och skolledningar måste, när man begär resurser till sina skolor, som grundläggande utgångspunkt ha att ta hänsyn till de handikappade elevernas behov av särskilda insatser. Samma argument gäller behovet av tekniska eller organisatoriska stödåtgärder för handikappade elever i gymnasieskolan. Dessutom kan sägas att det, efter vad som framkommit, har varit vissa problem förknippade med det system som hittills tillämpats. Enligt nuvarande anvisningar skall kommunerna komma in med ansökan till skolöverstyrelsen senast den 1 oktober varje år. Många skolor väntar sedan med att beställa hjälpmedel i avvaktan på skolöverstyrelsens beslut om ekonomiskt bidrag. Beroende på handläggningsrutiner och leveranstider kan det dröja en termin eller mer från skolstarten innan eleven fått sitt hjälpmedel. Ett av kriterierna vid fördelningen av det nya anslaget Särskilda åtgärder på skolområdet bör vara om en kommun har en stor andel elever i grundoch gymnasieskolan med olika former av handikapp. På det sättet kan man ta hänsyn till en kommuns totala kostnad för en handikappad elev — det må sedan gälla tekniska hjälpmedel, skolskjutsar eller behovet av personell assistans. Eftersom kommunerna med det föreslagna nya systemet redan under våren före det aktuella läsåret bör få kännedom om den resurs som de kan väntas erhålla från anslaget, så kan de i god tid vidta åtgärder för att de handikappade elevernas skolgång skall bli individuellt anpassad redan från terminsstarten.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

Fru talman! Orättvisorna på bildningens och uppfostrans områden finns fortfarande kvar. Tidningsartiklar och tillgängliga uppgifter i utredningar visar t.o.m. att de sociala skillnaderna inom skolans område har ökat under 1970-talet. Det saknas inte dokumentation av att skolan är som en direkt spegel av det klassamhälle som finns runt omkring. Det saknas heller inte kunskap om de ekonomiska och sociala mekanismer som ligger bakom den stora ojämlikheten i skolan och som gör attt.ex. rika kommuner kan erbjuda en bättre skolmiljö än fattiga kommuner kan göra. Boendesegregationen slår igenom i skolan. Målet att ge alla barn, oavsett bostadsort, social bakgrund eller ekonomiska förutsättningar, samma möjligheter till utbildning och start i livet är fortfarande långt borta. Undersökning på undersökning visar detta. Barn som kommer från arbetarhem har generellt sett sämre resultat och får sämre utbyte av skolan, vilka mätmetoder man än använder. Olika undersökningar visar att den obligatoriska och för alla gemensamma undervisningen i olika kommuner bedrivs under mycket skilda materiella förhållanden. Det sker hela tiden en sortering av barnen, från förskola upp till universiteten. Den värsta sorteringen sker i den s.k. anpassade studiegången. En femtedel av alla elever lämnar grundskolan utan att ha riktiga kunskaper i att läsa och skriva. Bara detta är fantastiskt efter nio års skolgång. De bråkiga och mest skoltrötta och mest omotiverade eleverna hamnar i den s.k. anpassade studiegången. Det är just dessa elever som behöver allra mest stöd och hjälp i skolan. Dem stöter man bort. I Bengtsfors kommun var för en tid sedan var tionde elev i anpassad studiegång. I en Uppsalaskola får vart fjärde barn välja bort fysik och historia t.ex. och välja gymnastik i stället. Vänsterpartiet kommunisterna har krävt att den anpassade studiegången skall bort. Den borde förbjudas. Skolsystemet borde fungera så att alla barn fick en chans att fungera i det. Jag tycker att det är regerings och riksdags ansvar att se till att skolan fungerar för alla barn. På många håll finns det en besvärande lärarbrist och framför allt en brist på behöriga, utbildade lärare. Särskilt stor är denna brist ofta i just de kommuner som har det största behovet av en stabil och kunnig lärarkår. Av grundskolans 99 000 lärare höstterminen 1980 var närmare 18 000 obehöriga, och i den tiondel av landet som hade den största lärarbristen var var tredje lärare obehörig. Och det finns, fru talman, tyvärr, ännu värre siffror på antalet behöriga resp. obehöriga lärare. För att minska kvalitetsskillnaderna i undervisningen krävs det bl.a. kraftfulla åtgärder för att utbilda och handleda de obehöriga lärarna. Generellt behövs en ökad lärartäthet i grundskolan. Man tycker att särskilda bidrag för ökad lärartäthet borde kunna utgå till de kommuner som har hög andel invandrare, stor andel ensamstående eller dubbelarbetande föräldrar med låga inkomster osv. Någon form av särskild meritvärdering borde gälla för tjänster i ”svåra” rektorsområden. Arbetslagsprincipen måste börja gälla, och för att möjliggöra detta måste också lärartätheten öka. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare krävt fasta lärarvikarier i både Nr 120 grundoch gymnasieskolan. Nyligen presenterades en utredning som visade Onsdagen den på det riktiga i detta krav.

En fast vikariepool är bra för alla som arbetar i skolan, och det borde vara en självklarhet att sådana pooler fanns på varje skola. På många håll i landet är skolorna för stora. Själva skolstorleken bidrar till att många elever känner oro och anonymitet i skolvardagen. Dessutom är klasserna, eller rättare sagt undervisningsgrupperna, i sig för stora för att lärarna skall ha möjlighet att fungera i ett pedagogiskt och socialt förhållande till varje elev. Speciellt märks det förhållandet förstås på högstadiet, då klasserna dels splittras upp och fördelas på nya klasser och på olika linjer, dels får olika och nya lärare i de skilda ämnena. Det är inte ovanligt att en lärare på högstadiet undervisar mellan 200 och 300 elever. Det måste vidtas olika åtgärder för att förbättra skolsituationen på framför allt grundskolans högstadium. För det första bör delningstalet inte överstiga 25 elever. Om man följde den principen skulle det innebära att man fick sammanhållna klasser genom hela grundskolan. För det andra behövs det en ökad lärartäthet. För det tredje bör varje klass få ett klassrum eller ett hemrum. En fjärde åtgärd av stor betydelse för både elever och lärare är givetvis att man tar bort betygen. Det talas ofta om hur viktig den elevvårdande verksamheten är. Det finns många som arbetar med elevvårdande verksamhet i skolan. Främst är det skolpsykologer och skolkuratorer. Men också skolmåltidspersonal och vaktmästare betyder mycket i just denna verksamhet. Skolsköterskan har en nyckelroll för många elever, och det är jätteviktigt att skolsköterskan arbetar på skolan och inte utanför den. Det förs nämligen en debatt om att eventuellt flytta över hennes funktion utanför skolan, på någon vårdcentral eller något liknande, men jag tror att det skulle vara väldigt olyckligt. På senare tid har också andra och nya personalkategorier rekryterats till skolorna: fritidsledare och människor från föreningslivet arbetar bland barnen. Psykologoch kuratorstätheten varierar mycket mellan olika orter och landsdelar. Skolöverstyrelsen rekommenderar att det skall finnas 1000 elever per tjänst, men det är bara i enstaka rektorsområden som den rekommendationen kan hållas. I vissa rektorsområden är det dessutom befogat med en högre täthet på både psykologsidan och kuratorssidan. En tvingande minimistandard för psykologoch kuratorstjänsterna borde fastställas, och statsbidrag borde utgå för den här verksamheten. För att utvidga elevdemokratin i skolan — många säger att det är viktigt att den finns — måste eleverna beredas verklig möjlighet att ta del i skolverksamheten på ett helt annat sätt än i dag. Eleverna borde delta i all planering av skolarbetet — i vilken utsträckning måste givetvis anpassas efter elevernas ålder. Det borde också vara möjligt att engagera eleverna i skolans praktiska skötsel, såsom ofta är fallet i de socialistiska staternas skolsystem. Detta sker i viss utsträckning i våra skolor, bl.a. vid skolmåltiderna. Men jag menar att detta ansvar borde kunna omfatta fler verksamheter, t: ex. lättare städning, skötsel av odlingar inomoch utomhus och mycket mera. Den typen av elevmedverkan och elevinflytande i skolan måste självfallet alltid utövas med hjälp av yrkesmässig och ansvarig handledning från olika personalkategorier. SIA-skolan med den samlade skoldagen förskjuts in i framtiden i brist på medel och på grund av en hel del praktiska svårigheter. Bl. a. har det visat sig vara svårt att rekrytera människor från föreningslivet för de fria aktiviteterna. Regeringen borde ta sitt ansvar för SIA-skolans förverkligande genom att anslå de medel som behövs. Det har talats om den sociala nedrustningen av skolan. I regeringens s.k. sparpaket slår ju sparandet mot skolan väldigt hårt, och hårdast drabbas givetvis — som alltid — de fattiga kommunerna. Den ”återbäring” som regeringen utfäster täcker inte på långt när kommunernas medelsbehov för skolan. Tvärtemot vad som händer nu bör regeringen utarbeta en plan för hur staten successivt i stället skall kunna överta kommunernas skolkostnader. Vänsterpartiet kommunisterna har under många år krävt att skolkostnaderna skall bäras av staten. Fru talman! Den kommunala musikskolan är ett betydelsefullt komplement till skolans musikundervisning. Ännu större betydelse skulle musikskolan kunna få om SIA-skolan med den samlade skoldagen genomfördes. Då skulle musikskolan kunna ingå som en integrerad del i skoldagen. Musikskolan är helt en kommunal angelägenhet, och i tider av hårt ansträngt ekonomiskt läge skär man ned just på denna verksamhet. Vi anser inom vänsterpartiet kommunisterna att den kommunala musikskolan borde stödjas och garanteras en utbyggnad genom särskilt statsbidrag. Nu ser jag att Britt Mogård har kommit tillbaka till kammaren, och det är jag glad för, eftersom jag tänkte ställa några frågor till henne — frågor som jag har ställt många gånger tidigare men som jag tyvärr inte har fått något svar på. Jag har tidigare talat om att utredning efter utredning redovisat hur de sociala skillnaderna slår igenom i skolan och hur arbetarklassens barn kommer till korta inom i stort sett all utbildning genom hela skolsystemet. Jag vill fråga: I så fall: Med vilka medel tänker man göra det? Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de vpk-motioner som behandlas i detta betänkande.
Nr 120 Fru talman! Det här var ju argument som vi hört många gånger tidigare — Onsdagen den eventuellt var det t.o.m. samma anförande som vi hört förut. Säkerligen 22 april 1981 tycker Inga Lantz också den här gången att alla de här förslagen borde vara. värda en seriös debatt. Då vill jag säga att den dag som Inga Lantz i sitt Anslag till driften anförande också har förslag om hur hon skall betala alla de här förändringarna, kan det finnas skäl att mer i detalj diskutera dessa frågor. Jag kan sluta precis där Inga Lantz slutade: Med vilka medel skall det ske?